Herr talman! Vi är alla överens om att det behövs ytterligare krafttag för att minska eller helst eliminera bruket av illegal narkotika. Kammarens ledamöter är väl medvetna om de offer narkotikan skördar varje år, medvetna om brottsligheten, prostitutionen, lidandet och tragedierna som följer i dess spår. Vi är eniga om nya krafttag. Men vi skiljer oss i fråga om hur långt vi i dag vill gå lagstiftningsvägen. Och vi har olika uppfattning om riksdagen skall ha en egen viljeyttring eller om alla förslag måste komma från narkotikakommissionen. Det finns två reservationer till utskottsbetänkandet. Jag yrkar bifall till dem båda. Härefter skall jag koncentrera min framställning till bruket av illegal narkotika. Yrkande om detta finns bl.a. i folkpartiets partimotion, väckt under den allmänna motionstiden. I utskottsbetänkandet behandlas det på en tredjedels sida. En kriminalisering av narkotikamissbruket visar att samhället helt tar avstånd från missbruket. Och samtidigt kan det lösa frågan om hur man kan konsumera narkotika utan att inneha den. Inte ens höga jurister klarar ju i dag denna distinktion. Alltsedan narkotikastrafflagen infördes 1968 har man värnat om missbrukaren. I olika förarbeten har man betonat vården i alla dess former. Och det har känts rätt och riktigt. Det beklagliga är emellertid att samhället aldrig någonsin haft tillräckliga resurser för att uppnå de utlovade målen. Och under tiden har missbruket spritt sig från de första flummarna i storstäderna ut till rena landsbygden. Omsorgen om missbrukaren har lett till åtalsunderlåtelse av knark för eget behov. I början av 1970-talet tilläts innehav för en veckas konsumtion — i sig mycket stora kvantiteter. I dag rör det sig om knark för ett enda tillfälle. Samhället har alltså steg för steg tvingats att skärpa sin attityd gentemot missbrukarens innehav. Men hela tiden har samhället beklagligtvis varit på efterkälken. Under tiden som vi har pratat om krafttag har antalet missbrukare ökat, har starkare och dödliga preparat vunnit insteg på den illegala marknaden. Jag tror att vi än en gång är för sent ute. Vi får nya förändringar i narkotikastrafflagen. Men kvar står att det fortfarande är helt lagligt att ha brukat knark. Förvisso är det för mig och för folkpartiet en ovanlig roll, när vi nu förespråkar att konsumtionen skall kriminaliseras, därför att det kan drabba någon utslagen människa. Men å andra sidan kan och måste det bidra till att många undandras från att komma in i narkotikaträsket. Vår ungdom behöver åtminstone några normer. En sådan borde vara att det är kriminellt att använda narkotika. Samhället måste visa att det inte tolererar någon form av illegal narkotikahantering. Då måste även det viktigaste ledet — konsumtionen — vara med. Reservationen om kriminalisering av bruket av narkotika är och kan vara en riksdagens viljeyttring till narkotikakommissionen. Den bör vara lätt att stödja. Jag tycker att det är beklagligt att utskottsmajoriteten inte har velat ställa upp. Den innebär också att vi kommer ifrån hårklyveriet om hur man kan bruka narkotika utan att ha innehaft den. Majoritetens beslut innebär att bruket av narkotika i sig alltjämt kommer att vara lagligt. Allt därutöver — odling, framställning, köp, innehav, osv. —- är straffbart, mycket straffbart. Det är, herr talman, alldeles orimligt, och det måste ske en förändring.

Herr talman! De förändringar i narkotikastrafflagen som vi nu diskuterar är på många sätt välkomna. Under flera år har de som i praktiken hårt arbetar med att bekämpa narkotikamissbruket och narkotikakriminaliteten — poliser, åklagare och domstolar — varit medvetna om att gällande strafflagstiftning inom narkotikaområdet har varit behäftad med åtskilliga brister, brister som har varit till fördel för narkotikaligor och langare, som har kunnat undgå lagens här alltför korta arm. Det finns, som tidigare framhållits, två reservationer i denna betänkande. Båda går ut på att de förändringar som nu föreslås inte är tillräckliga för att täppa till luckorna i lagstiftningen. Den som läser detta betänkande utan att känna till den straffrättens jargong som återfinns i betänkandet löper risk att förirra sig i en diskussion om självständiga och osjälvständiga brott och diverse annat. Det väsentliga är nu inte detta, utan det att det i majoritetsförslaget alltjämt finns kvar begränsningar när det gäller de straffbara områdena, vilket är till allvarlig nackdel för dem som inom rättsväsendet har till uppgift att bekämpa den illegala narkotikahanteringen. På tre punkter är de här inskränkningarna av mycket stor betydelse. För det första måste enligt majoritetsförslaget den olovliga framställningen av narkotika för att straffbar vara avsedd för missbruk. Jag frågar mig mycket enkelt: Finns det något väsentligt syfte med olovlig framställning av narkotika som samhället har anledning att skydda? Finns det någon som olovligen framställer narkotika som inte har syftet att narkotikan skall användas för missbruk? Den speciella frågan om hampfrö som fågelfoder kan med minoritetens lösning lätt klaras av. För det andra: Det olovliga förvärvet av narkotika måste enligt majoritetsförslaget ske i överlåtelsesyfte för att vara straffbart. Jag frågar mig: Varför skall samhället skydda dem som olovligen förvärvar narkotika utan att ha syftet att överlåta den? Vilka bevissvårigheter reser inte denna begränsning för polis och åklagare i jakten på ligor och langare? För det tredje vill majoriteten begränsa straffbarheten i vad gäller den som olovligen anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika till endast det som inte är avsett för eget bruk. Också här ställer gärningsbeskrivningen till betydande bekymmer för poliser och åklagare. Bevissvårigheterna är betydande, och jag kan inte se att dessa begränsningar i straffbarheten skyddar något väsentligt intresse. Det skulle, herr talman, vara av stort intresse i denna debatt, om företrädare för majoriteten kunde ge svar på frågan vilka intressen som skyddas genom de begränsningar av straffbarheten som majoriteten föreslår. Herr talman! Även i reservation nr 2 står de borgerliga ledamöterna bakom ett tillkännagivande till regeringen, som innebär att själva narkotikamissbruket bör kriminaliseras. Bakgrunden är mycket enkel, Hans Petersson i Röstånga har redan varit inne på den. Vid varje s.k. nerslag i knarkkvartar uppstår med nuvarande lagstiftning frågan vem som är i besittning av narkotika. Går det inte att reda ut detta, och det är sannerligen inte så lätt i den miljö det här är fråga om, går det inte heller att få en fällande dom. Kampen mot narkotikan skulle i hög grad underlättas, om missbruket som sådant vore kriminaliserat. Det bör då för varje missförstånds undvikande sägas att det sj Ilvfallet inte handlar om bestraffning av berusningen utan om en kriminalisering av att man med vissa medel och handlingar försöker bli narkotikaberusad. Några friande domar på sistone har i hög grad upprört allmänheten. Trots att missbruk förekommit — hasch och rökpipor har beslagtagits i samband med nerslag — har tillräcklig bevisning inte kunnat åstadkommas med nuvarande lagstiftning. Herr talman! Kampen mot narkotikan måste skärpas. Ett av våra kampmedel är strafflagstiftningen. Men det är långt ifrån det enda kampmedlet. Som jag har understrukit i många andra sammanhang skall man inte tro att strafflagstiftningen är det enda eller det mest verkningsfulla medlet mot olika typer av kriminalitet. Just när det gäller narkotikakriminaliteten tror jag att man skall vara mycket medveten om att det på lång sikt handlar om en helt annan kamp än en kamp med strafflagstiftningen som hjälpmedel. Det handlar om en kamp för att förändra attityder, framför allt hos våra ungdomar. Med anledning av det Karin Söder sade — jag vet inte om hon uttryckte en förhoppning eller en tro — om att narkotikamissbruket i vårt land hade stagnerat eller stabiliserats på en viss nivå vill jag säga att jag tror att man skall vara mycket försiktig med sådana värderingar. De undersökningar som är gjorda både bland värnpliktiga och bland skolungdomar visar att man har betydande problem när det gäller att konstatera vad ungdomarna verkligen säger i den här frågan. Man är osäker om de verkligen uppger de riktiga sammanhangen. Brottsförebyggande rådet har sina kommentarer till dessa undersökningar varnat just för svårigheterna att värdera vad ungdomarna verkligen säger. Ibland är det ”inne” att säga att man använder narkotika, och man upplever det inte som särskilt konstigt att göra det, men ibland försöker man dölja det verkliga förhållandet. Mot den bakgrunden tror jag att man skall vara försiktig med värderingar av huruvida vi har ett stagnerande eller stabiliserat narkotikamissbruk eller om det i själva verket är ett ”mörkertal”, som vi inte känner till vad det står för och som innebär att vi har en ökning. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till de båda reservationerna.

Herr talman! Jag vill först erinra kammarens ledamöter, utskottsmajoriteten och även herr justitieministern om det beslut som riksdagen fattade i maj månad för fem år sedan på den dåvarande regeringens förslag. Då lade vi fast målsättningen att samhället icke kan acceptera något bruk av narkotika som inte är medicinskt betingat. Allt annat bruk är missbruk och skall bekämpas. Det är utifrån den målsättningen, som en enhällig riksdag ställde sig bakom, som kampen mot narkotikamissbruket måste föras. För att följa upp denna målsättning har de senaste årens regeringar bedrivit ett intensivt arbete, ett arbete som har gett resultat. Det har tagit tid att skapa en opinion och även att göra riksdagens målsättning känd, men informationsarbetet i skolor, inom ungdomsorganisationer och i andra sammanhang har glädjande nog öppnat ögonen på svenska folket för narkotikans skadeverkningar. Det betyder att vi i dag har ett helt annat medvetande om de här problemen bland allmänheten och, vågar jag säga, inte minst bland ungdomen. Det är nu ett helt annat klimat att arbeta i än det var för några år sedan. Det är ett helt annat engagemang, och fler och fler enskilda och grupper ställer upp. Det måste vi ta vara på. Men vi måste gå vidare. Det gäller då bl.a. att bekämpa langningen, även den langning som sker på gatorna. Vi vet att narkotikasyndikaten och langargrupperna inte är overksammma. De söker ständigt nya vägar och nya metoder. Den proposition som vi nu behandlar innehåller vissa välkomna skärpningar, men det är inte tillräckligt. Karin Söder och jag har i motion 2301 tagit upp den gällande lagstiftningen. Vi har sagt att vi här i landet har en relativt liberal syn på användningen av narkotiska preparat för eget bruk. Det är följden av att det endast är innehavet, icke bruket, som är kriminaliserat. Den dom som blivit så uppmärksammad och som vi alla känner till har upprört många. Många har fått den uppfattningen — och det är allvarligt — att det är fritt att röka hasch.

Då frågar jag: Har inte utskottets majoritet observerat ens vad justitieministern har skrivit? Utskottsmajoriteten avfärdar nämligen våra motionsyrkanden med att utskottet förra året behandlade ett motionsyrkande om att själva nyttjandet av narkotika borde kriminaliseras och uttalar: ”I sitt av riksdagen godkända betänkande uttalade utskottet att det inte fanns anledning att överväga en ordning som innebär att narkotikamissbruk som sådant straffbeläggs. Utskottet finner nu inte skäl till annan uppfattning i denna fråga.” — Ja, men sedan dess har ju den här domen kommit som jag har refererat till. Jag beklagar att utskottsmajoriteten inte har velat titta på det här och ta hänsyn till vad som har skett. När vi jämför det föreliggande förslaget med den målsättning som riksdagen lade fast 1978 så finner vi bl.a. följande. I p. 2i regeringens förslag till lagtext står det ”framställer narkotika som är avsedd för missbruk”. Jag kan inte förstå varför man har tagit med bisatsen ”som är avsedd för missbruk”, eller varför man i nästa punkt skriver ”i överlåtelsesyfte”. Detta skall inte stå i lagtexten, för det strider mot den målsättning som riksdagen tidigare har fattat beslut om. Även om det har skett mycket under de här åren får vi inte slå oss till ro, utan vi måste se till att möjligheterna att bekämpa narkotikamissbruket utökas. Jag kan peka på några åtgärder som har vidtagits för att komma åt langarna. Narkotikarotlarna är i dag ca 30 stycken, man har fått förbättrad spaningsutrustning, tullens resurser har förstärkts både personellt och tekniskt och det har tillkommit fler hundekipage. Dessutom har bekämpningen av narkotika inom kriminalvårdsanstalterna intensifierats. Vi har sedan några år en väsentligt skärpt praxis när det gäller åtalseftergift för begränsat narkotikainnehav. Vi har fått en höjning av minimistraffet för grova narkotikabrott. Jag kan också nämna insatserna för att bekämpa narkotikamissbruket internationellt liksom det nordiska samarbetet på detta område. De nordiska länderna tillsammans har accepterat den målsättning som vi har varit överens om här i Sverige. Vi har fått ett ökat samarbete mellan tull och polis och arbetar för lika rättstillämpning. Det har fogats två reservationer till betänkandet. Reservation nr 2 har tidigare kommenterats av olika talare. Jag skall inte göra några ytterligare kommentarer utan vill bara än en gång understryka att det som står i den reservationen är ett fullföljande av målsättningen enligt riksdagsbeslutet 1978, som jag vill lägga de ärade riksdagsledamöterna på minnet. Vi menade allvar den gången.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

Herr talman! Låt mig inledningsvis deklarera att jag i stort sett delar Karin Söders syn på allvaret i den nuvarande narkotikasituationen i landet. Trots de insatser som gjorts under en följd av år är situationen djupt allvarlig. Någon minskning av narkotikamissbruket kan inte iakttas. Åren 1978 och 1979 genomförde utredningen om narkotikamissbrukets omfattning—en utredning som Karin Söder citerade ur — en undersökning om det tunga narkotikamissbruket. Undersökningen visade att mellan 10 000 och 14000 personer injicerade narkotika eller, oavsett intagningssätt, använde narkotika dagligen eller nästan dagligen. De undersökningar som nu görs för detta år visar att omfattningen av det tunga narkotikamissbruket i stort sett är oförändrad jämfört med år 1979. Även om ingen påtaglig försämring har skett av narkotikaläget, finns det därför anledning att se situationen med utomordentligt stort allvar. Problemen är redan nu av oacceptabelt hög omfattning. Svår social misär och en omfattande kriminalitet följer i narkotikamissbrukets spår. Lägger man därtill det faktum att många ungdomar varje år går under på grund av narkotikamissbruk, förstår man situationens djupa allvar. Trots de olika åtgärder som vidtagits har inte utvecklingen kunnat vändas i rätt riktning. Det är mot den bakgrunden som regeringen i höstas tillsatte narkotikakommissionen med uppgift att bl.a. lägga fram förslag om insatser på det internationella området, dvs. just det som Karin Söder efterlyste i sitt inledande anförande. Dessa åtgärder berör tullens och polisens arbete, opinionsbildning och åtgärder för att göra fängelser och andra institutioner till narkotikafria miljöer. Samtidigt bereds frågor kring narkomanvården inom socialdepartementet med samma tidsplan som kommissionen har att arbeta under. Det ligger också inom ramen för narkotikakommissionens uppgifter att lämna förslag till förbättringar av narkotikalagstiftningen. Det ärende kammaren i dag har att behandla skall ses som ett förslag i avvaktan på kommissionens genomgång av lagstiftningen och eventuella förslag senare i år. Det har i dagsläget framstått som nödvändigt att redan nu rätta till vissa svagheter i gällande lagstiftning och täppa till klara luckor i densamma. Men låt mig än en gång understryka att kommissionen har till uppgift att närmare se över narkotikalagstiftningen och pröva om fler ändringar i den är nödvändiga. Innan jag går in på lagförslaget och de reservationer som de borgerliga partierna har avgett i utskottet, finns det mot bakgrund av min dystra skildring av narkotikaläget skäl att göra ett par viktiga markeringar. Jag tror det är väsentligt att ha dem i åtanke när man diskuterar narkotikasituationen. För det första tror jag det är viktigt att ge uttryck för många socialarbetares uppfattning, nämligen att det har gjorts framsteg på vårdoch behandlingsområdena. Med kvalificerade vårdoch behandlingsinsatser är det möjligt att bryta ett missbruk, även om det är fråga om ett långvarigt missbruk av tung narkotika. Det är enligt min mening väsentligt att markera detta för att inte sprida hopplöshet och misströstan bland människor som hamnat i en missbrukssituation. För det andra tycker jag det är viktigt att markera att man i dag inte kan säga att utvecklingen går mot ett ökat narkotikamissbruk. Jag vänder mig då särskilt till Hans Petersson i Röstånga, vars anförande jag tyckte andades domedagsstämning. Det finns tecken som tyder på att det bland ungdomar växer fram en medvetenhet och ett avståndstagande till drogkulturen. Det är något som vi måste ta fasta på i vårt arbete för att skapa ett narkotikafritt samhälle. För det tredje tycker jag det är viktigt att markera att förbättringar av lagstiftningen om straff för narkotikabrott är en angelägen uppgift som ett led isträvandena att stoppa den illegala narkotikahanteringen. Samhället måste med stor skärpa reagera mot människor som utnyttjar andras elände till ekonomisk vinning, och också mot annan verksamhet som främjar narkotikahanteringen. Men vi löser inte narkotikamissbrukets problem bara med lagstiftning. Det är ytterst de sociala insatserna, kampen mot arbetslösheten och mot den ökande kommersialismen, det är opinionsbildningen — ja, mobiliseringen av alla goda krafter, särskilt bland ungdomen, i själva kampen — som är avgörande för våra möjligheter att skapa det vi alla eftersträvar, ett narkotikafritt samhälle. I detta sammanhang vill jag till Karin Söder och Rune Gustavsson säga följande: Jag skall gärna ge ett erkännande för de insatser ni gjorde under den tid då ni satt i regeringen. Men då tycker jag också att ni skall ge oss ett erkännande för de krafttag som vi har tagit genom tillsättandet av narkotikakommissionen. Ibland tycker jag att det från centerns håll förmärks en kritisk inställning till tillsättandet av narkotikakommissionen. Det är som om man tycker att regeringen har gjort någonting för att fördröja frågans lösning, när det i stället är så att tillsättandet av narkotikakommissionen gör det möjligt för oss att snabbt få fram förslag som syftar till att ytterligare skärpa kampen mot narkotikamissbruket. Jag skall inte gå in på de förslag som finns i propositionen — de har återgetts i utskottsbetänkandet — utan jag vill gå över till att kommentera något av vad som krävs i de båda reservationerna. I reservation nr 1, som behandlar de straffbara gärningsformerna, kritiserar reservanterna propositionen på den grunden att gärningsformerna ges, som man uttrycker det, en ganska snäv utformning. Detta är enligt utskottsmajoriteten inte riktigt. Propositionen innebär i själva verket en väsentlig vidgning av det straffbara området. Propositionens förslag torde täcka de behov som visat sig föreligga i praktiken. Det tillkommer nya gärningsformer — förvärv av narkotika i överlåtelsesyfte, vissa kvalificerade former av befattning med narkotika och vissa förfaranden som är ägnade att främja narkotikahandeln. Också de osjälvständiga gärningsformerna tillkommer — försök, förberedelse etc. i en rad situationer. Vidare tillkommer oaktsamma förfaranden.

Förslaget är väsentligt sämre, menar utskottsmajoriteten än propositionen när det gäller rättsteknik och rättssäkerhet. Reservationens förslag skulle också medföra en betydande dubbelkriminalisering. Innehavsbrottet, som nu är det centrala, skulle egentligen förlora sin betydelse. Man skulle i stället kunna straffa för förvärv eller osjälvständiga gärningsformer. Det blir helt oklart vad man skall döma för i olika situationer och var gränserna går. Skall exempelvis narkomanen som hämtar pengar på socialbyrån straffas för förberedelse till förvärv med eventuellt uppsåt? Det är ett exempel som kan låta hårdraget, men det visar att reservanternas förslag är oklart i konturerna, att det är oklart var gränserna för det straffbelagda området går. Visserligen är det kanske möjligt att konstruera situationer som faller utanför det straffbara området med propositionens lagtextförslag, men det är svårt att föreställa sig vilka straffvärda sådana situationer som skulle falla utanför. Reservationen ger inga exempel på detta. En utvidgning av det slag som de borgerliga önskar har knappast med praktisk narkotikapolitik att göra. Så några kommentarer till reservation nr 2, som jag tycker är principiellt viktigast i det här ärendet. I den reservationen föreslås att riksdagen skall göra ett uttalande för kriminalisering av narkotikamissbruk. Det är enligt utskottsmajoriteten anmärkningsvärt att ett sådant förslag läggs fram utan att man noggrannare övervägt konsekvenserna. Det gäller framför allt konsekvenserna för vårdoch behandlingsfrågorna. Har inte de borgerliga frågat sig vilka konsekvenserna blir för den narkomanvård, många gånger i frivilliga former, som bedrivs på behandlingshemmen runt om i landet? Har man inte ställt sig frågan om det inte skulle försvåra för socialvården i den uppsökande verksamheten, i den av missbrukarna själv initierade kontakten med socialvården? Det är enligt min mening oansvarigt att lägga ett sådant förslag utan att närmare pröva konsekvenserna. Vad händer exempelvis med de vårdprogram som använder provtagning som ett led, t.ex. på fängelser och behandlingshem eller vid ambulerande vård? Enligt vissa uppgifter upplevs urinproven i dag av många som ett stöd till drogfrihet. Man säger att en kriminalisering av missbruket skulle ha en preventiv funktion, att ungdomarna behöver någonting att rätta sig efter, att de behöver några normer, som Hans Petersson i Röstånga uttryckte det. Men ungdomen vet mycket väl i dag att narkotika är förbjuden — allt innehav av narkotika är olagligt. Genom narkotikastrafflagen har vi kraftfullt markerat ett avståndstagande till varje olovlig befattning med narkotika. Till sist, herr talman: De förslag som nu lämnas i propositionen och som utskottsmajoriteten ställer sig bakom innebär inte att ytterligare förändringar av narkotikastrafflagen inte kan visa sig nödvändiga. Narkotikakommissionen har, som jag sade inledningsvis, att pröva lagstiftning. I den prövningen kommer naturligtvis också frågan om en kriminalisering av missbruket upp till behandling, eftersom den varit föremål för debatt under en tid. Då kommer den att behandlas utifrån en noggrann genomlysning av eventuella fördelar med en sådan kriminalisering, men framför allt av konsekvenserna för vårdoch behandlingsfrågorna. Det vore fel att nu, innan man fått det underlaget, binda sig för en kriminalisering. Det behövs sannerligen en närmare prövning och genomgång av konsekvenserna av en kriminalisering av missbruket.
Herr talman! Först: Jag är glad att konstatera att Lars-Erik Lövdén och jag istort sett har samma uppfattning om allvaret i narkotikasituationen. Genom de många åtgärder som vidtagits har vi ändå lyckats hålla narkotikamissbruket på en något så när stagnerande nivå, men allvaret är utomordentligt stort när det gäller de problem som människor fortfarande har i vårt land när det gäller narkotika. Därför måste arbetet gå vidare. Lars-Erik Lövdén talade om vår kritik mot narkotikakommissionen. Det har gällt att arbetet stannat upp under lång tid. Den här propositionen är ju inte ett resultat av narkotikakommissionens arbete, utan här gäller det ett arbete som brottsförebyggande rådet har lagt grunden för. Arbetet på propositionen var alltså påbörjat redan tidigare. Det andra som har kommit från kommissionen som jag noterat är ett pressmeddelande som publicerades för några veckor sedan, där man tar upp och i och för sig fullföljer det arbete som vi påbörjade när vi insåg att ANT-verksamheten behöver fortsätta att stärkas, att vi behöver mer av information och kunskapsutveckling. Jag kan då erinra om de mer än 600 000 broschyrer i form av undervisningsmaterial om narkotika som jag fick medverka till att få ut till alla skolor. Jag tänker på kampanjen som Hem och Skola-föreningen fick stöd för tillsammans med Rädda barnen när det gällde olika typer av aktioner mot narkotika. Det är bra att det arbetet fullföljs. Men det vi kritiserade var fördröjningen i början, eftersom en lång rad liknande åtgärder redan var vidtagna. Men vi är glada över att det här arbetet finner en form för en fortsättning, och vi kommer att analysera varje förslag hädanefter utifrån dess egna meriter. Nog sagt om detta. Vi måste få ännu mer skärpning i arbetet. Jag förstår egentligen inte det resonemang som här har förts när det gäller vår reservation till de olika punkterna. I regeringens förslag står, och det framgår även av remissyttrandena — om man ger sig tid att läsa dem — att den skall straffas som framställer narkotika som är avsedd för missbruk. Framställer man den olovligt kommer den kanske förr eller senare att användas för missbruk. Vi menar att det blir mycket klarare om det i lagen står ”framställer narkotika”. Det skall gälla all framställning av narkotika som inte är tillåten, och den som är tillåten är den som är avsedd för medicinskt bruk. När det gäller förvärv i överlåtelsesyfte är det oerhört svårt att veta när man skall ingripa — om det är förvärv i överlåtelsesyfte eller ej. Det är ett försvårande av arbetet i stället för en förenkling som Lars-Erik Lövdén försöker hävda. Dess värre är min taletid slut. Vi menar dock att det vi föreslår är en mer strikt tillämpning av lagen och att den har en större allmänpreventiv verkan än den som regeringen och utskottsmajoriteten har föreslagit.
Herr talman! Lars-Erik Lövdén påstår att jag frammanar någon domedagsstämning. Det är möjligt att jag har en mörkare syn på narkotikaläget än andra här i kammaren. Jag har nämligen sett alldeles för mycket av den här hanteringen och sett hur de till synes mest välartade ungdomar har gått under. Jag konstaterar hur lätt det är att få tag på narkotika. Det gäller på plattan här utanför vid Sergels torg, det gäller i Stockholms samtliga förorter, det gäller i alla städer i landet och det gäller även på rena landsbygden. Det präglar alltså min syn på narkotikan, och därför är jag beredd att vidta väldigt drastiska åtgärder. I väntan på narkotikakommissionens arbete, sade Lars-Erik Lövdén, måste man redan nu täppa till vissa luckor. Jag tycker att riksdagen kunde göra en viljeyttring genom att kriminalisera bruket av narkotikan. Jag tror att kriminaliseringen som sådan borde utformas så att polisen har möjlighet att ingripa även i samband med andra polisingripanden. Avsikten är naturligtvis inte att förhindra den frivilliga uppsökande behandlingen. Sekretesslagen som sådan kommer naturligtvis att finnas kvar, och alla socialarbetare, sjukvårdare, läkare osv. kommer i fortsättningen att ha precis samma möjlighet som nu att behandla de personer som söker upp dem.
Herr talman! Jag fäste mig vid att Lars-Erik Lövdén sade, att de förändringar som regeringen föreslår och som majoriteten har godtagit täcker de behov som finns i praktiken. Det är precis vad de inte gör. Ser vi på en formulering i regeringens förslag gällande den som olovligen framställer narkotika, finner vi där tillägget ”som är avsedd för missbruk”. Såsom gärningsbeskrivningen är utformad måste det — om vi nu skall gå in på straffrättsliga teknikaliteter — täckas av både ett objektivt och ett subjektivt uppsåt från gärningsmannens sida, och detta måste bevisas inför domstol. Det åligger polis och åklagare att ta fram det materialet. Bevisbördan ligger således inte på den som är anklagad utan på dem som åtalar. Det är just detta som är så svårt i praktiken, och det är därför som den formuleringen är en inskränkning av straffbarheten. Den gör det svårt att komma åt langare och dem som levererar hasch och övrig narkotika åt dem som missbrukar. Detsamma gäller den formulering som finns senare i paragrafen, nämligen att man ”förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte”. Också det måste täckas av ett objektivt och ett subjektivt uppsåt från gärningsmannens sida, vilket polis och åklagare måste bevisa inför domstol. Det är fullt klart att detta är en inskränkning i möjligheterna att komma åt langare och ligor som hanterar narkotika. Därför har Lars-Erik Lövdén fel på denna punkt. Lagförslaget täcker verkligen inte de behov som finns i praktiken, men jag håller gärna med om att de här framlagda förslagen innebär ett steg framåt just därför att de osjälvständiga brottstyperna försök, förberedelse och stämpling har kommit med i bilden. Det är en väsentlig förbättring i förhållande till tidigare, men det räcker inte. Detta visar bl.a. en del av de domar som avkunnats. Just på grund av bevissvårigheter och inskränkningar i lagstiftningen, som gör att ligorna kan operera ganska fritt, har det inte gått att få fällande domar. Det var just därför jag ställde frågan till Lars-Erik Lövdén: Vilka intressen är det som regeringen är så angelägen om att skydda? De här speciella formuleringarna skyddar faktiskt langare och dem som har intressen i narkotikahanteringen. De skyddar alltså inte samhällets intressen i någon väsentlig utsträckning.
Herr talman! Det är riktigt som Lars-Erik Lövdén säger att vi inte stoppar narkotikamissbruket enbart med lagstiftning. Det är just utifrån dessa förhållanden som vi har arbetat under årens lopp. Vi måste ha ett flertal instrument att arbeta med, men lagstiftningen är viktig. Och när vi i arbetet finner att det finns vissa brister i lagstiftningen måste vi se till att de tas bort och att lagstiftningen blir sådan att den täcker hela fältet. Narkotika är förbjudet, och det vet ungdomarna, säger Lars-Erik Lövdén. Men vi har domstolsutslag på att det inte är straffbart att röka hasch som man blir bjuden på i ett sällskap. Detta vill vi undanröja. Sedan gäller inte detta bara ungdomarna, Lars-Erik Lövdén, utan vi har ett utbrett haschbruk även upp i högre åldrar. Det har vi också klarlagt. Sedan anför Lars-Erik Lövdén att ett genomförande av våra förslag skulle innebära hinder i vårdarbetet. Men vi har ju tagit upp just detta i motionen, där vi anför att möjligheter till åtalseftergift vid frivillig vård och ökade möjligheter till alternativa påföljder vid detta brott måste prövas, osv. Vad jag efterlyste i mitt förra anförande var besked om varför inte utskottsmajoriteten har observerat det som justitieministern har skrivit i sin proposition. Justitieministern säger bl.a. följande: ”Dessa och andra skäl, som har utvecklats bl.a. i promemoria, utesluter självfallet inte att en kriminalisering ändå kan vara motiverad om väsentliga positiva effekter kan uppnås härigenom. Frågan får emellertid anses ha sådan principiell betydelse att den inte lämpligen bör prövas i detta sammanhang. Enligt vad jag har inhämtat kommer kommissionen att ta upp också den frågan till behandling.” Detta har utskottsmajoriteten inte omnämnt utan avfärdar förslaget med hänvisning till vad utskottet tidigare har skrivit. Lars-Erik Lövdén säger att det är oansvarigt att lägga fram ett sådant här förslag. Är det inte mer oansvarigt av utskottsmajoriteten att inte alls ta hänsyn till det resonemang som har förts?

Herr talman! Om Rune Gustavsson hade lyssnat noga till vad jag sade i mitt anförande borde han ha fått klart för sig att narkotikakommissionen har i uppgift att pröva frågan om narkotikalagstiftningens omfattning och konstruktion. I det uppdraget ingår också att se på om det finns behov av och möjligheter att kriminalisera själva bruket. Det oansvariga i reservationen, Rune Gustavsson, gäller det faktum att ni i reservationen säger att man skall lägga fram ett förslag om kriminalisering. Hade ni begärt att man skall studera saken förutsättningslöst, hade det självfallet inte varit oansvarigt. Jag tycker att det är oansvarigt att lägga fram ett sådant konkret förslag utan att man närmare undersökt och utrett konsekvenserna för vårdoch behandlingsområdet. Saken är inte riktigt så enkel som Rune Gustavsson försöker ge sken av. Det finns, Rune Gustavsson, delade meningar bland dem som arbetar inom narkomanvården om det positiva i en kriminalisering av missbruket. Jag skulle kunna säga som så att jag har fått den uppfattningen att de flesta som i dag arbetar inom narkomanvården har en negativ inställning till en kriminalisering av missbruket, just därför att socialvården och narkomanvården skulle mista litet av det anseende som kanske etablerats bland dem som hamnat i en missbrukssituation. Sedan till Karin Söder. Hon säger att arbetet stannade upp i och med tillsättandet av narkotikakommissionen. Så är inte fallet. Den lagstiftning som ligger till grund för beslut i riksdagen har arbetats fram på grundval av en BRÅ-promemoria. Arbetet togs över efter den borgerliga regeringen. Sedan har arbetet fortgått i den takt som är normal när det gäller propositioner av det här slaget. Narkotikakommissionen har det positiva med sig att vi nu har fått ett samlat grepp om insatserna på narkotikaområdet. Kommissionen har ett brett arbete att ta tag i. Det gäller skolans insatser mot droger, samarbetet mellan tull och polis — där har konkreta förslag redan lagts fram — och en rad andra områden. Till Björn Körlof. Vår kritik mot er första reservation går ut på att det straffbara området blir väldigt oklart om man genomför det ni föreslår i er reservation. Jag nämnde ett exempel i mitt tidigare inlägg. Jag kanske får tillfälle att nämna något till i min nästa replik.
Herr talman! Bara några ord om kommissionen. Justitiedepartementet och socialdepartementet var, Lars-Erik Lövdén, fullt kapabla att utan någon narkotikakommission lägga fram en proposition av det här slaget. De har inte ett dugg med varandra att göra. Att man sedan fortsätter att arbeta för att få en helhetssyn tycker jag är bra, för det gjorde vi också. Vad vi vänder oss emot är att man försöker svepa in allt möjligt under beteckningen ”stor aktivitet”. Jag sade tidigare att vi skall bedöma den här kommissionen liksom andra efter vad den uträttar. Vi får diskutera sakfrågan senare, eftersom vi nu har fått den här tidsutdräkten. Det är ingenting att göra åt den i det här skedet. Sedan skulle jag vilja ta upp frågan om kriminalisering kontra vård. Jag sade i mitt huvudinlägg här att det är oerhört viktigt att det arbete som reservanterna vill att kommissionen skall utföra i kriminaliseringssyfte också inkluderar de påföljder som skall utdömas. Man har ett brett register för åtgärder som kan återföra de arma medmänniskorna till en bättre verklighet. Den som läser t.ex. CAN:s sammanfattning av drogsituationen som kom ut till folknykterhetens dag kan ta del av häktesundersökningen och få bevis för det mycket nära samband som finns mellan kriminalitet och narkotika: i narkotikas spår följer en omfattande kriminalitet. Det är ett faktum i dag att de tunga missbrukarna i mycket stor omfattning kommer till våra fängelser och att problemet redan finns där. Vi måste ge vård och rehabilitering för att få bort de pesthärdar från vårt samhälle som narkotikan utgör. Här finns redan denna problematik. Jag tror att det skulle bli klarare och redigare linjer med en kriminalisering. Framför allt skulle vi få en bättre allmänprevention. Till sist är det bara att beklaga att kommissionen inte blivit färdig med ett vårdprogram. Jag tror att vi då tvingas konstatera att de resurser som står till förfogande är ganska små. Men det blir en senare historia, som vi får återkomma till.
Herr talman! Om det inte sker en radikal förändring av narkotikasituationen till det bättre, kommer vi så småningom fram till den punkt då bruket kommer att kriminaliseras. Då kan vi med beklagande konstatera att vi än en gång har varit för sent ute. Därför är det angeläget att riksdagen redan i kväll avger en viljeyttring, som talar om för narkotikakommissionen vad vi önskar.
Herr talman! Lars-Erik Lövdén hävdar att minoritetens gärningsbeskrivning är mer oklar än majoritetens. Det är den enda invändning han har mot den. Jag anser att den strafftekniskt sett är varken mer eller mindre oklar än majoritetens. Vad som däremot är fullt klart är att majoritetens skrivning lämnar betydligt större utrymme för langare att klara sig undan. Det är det väsentliga med vår invändning. Tekniken i vår gärningsbeskrivning innebär att det blir mycket lättare för poliser och åklagare att bevisa denna typ av brott i fortsättningen.
Herr talman! I den reservation som anknyter till dessa motioner sägs följande: ”Sammantaget finner utskottet att övervägande skäl talar för att en kriminalisering av själva nyttjandet av illegal narkotika bör komma till stånd.

Sedan kom Lars-Erik Lövdén med ett nytt argument. Socialarbetare som han har träffat skulle vara negativa till en kriminalisering. Ja, Lars-Erik Lövdén, detta är precis samma resonemang som fördes för fem sex år sedan, när en liten grupp i den sociala administrationen — det var folk som inte jobbade på fältet — drev en väldig debatt om tvång eller inte tvång inom socialvården. Den gruppen har tystnat i dag. I varje fall märks det inte så mycket av den. De som jobbar på fältet med problemen har en helt annan uppfattning. Jag tror därför inte så mycket på det argumentet, Lars-Erik Lövdén, om man går ut och ser på verkligheten. Låt mig när det gäller narkotikakommissionens arbete bara säga, eftersom Lars-Erik Lövdén nämnde skolorna, att det under de senaste fyra fem åren har bedrivits ett intensivt arbete i skolorna med information. Ett samarbete har skett mellan Hem och Skola-föreningar, socialförvaltning och polis. Det har engagerat ungdomarna. Tack vare detta arbete har många ungdomar i dag fått en helt annan syn på dessa svåra problem. Det är viktigt att narkotikakommissionen följer upp detta arbete samt intensifierar det.

Herr talman! Jag konstaterar att Rune Gustavsson väldigt hårt dömer ut socialarbetare som har uppfattningen att en kriminalisering av missbruket skulle få allvarliga konsekvenser för narkomanvården. Det är visst inte experter som sitter långt från verkligheten som har den uppfattningen. Det är fältassistenter, personal på behandlingshem runt om i landet och andra socialarbetare som står mitt uppe i verkligheten som har uppfattningen att en kriminalisering av missbruket skulle få allvarliga konsekvenser för missbruksvården. Jag tycker att det är ganska oerhört att man kan stå i kammaren och beskylla socialarbetare för att inte ha någon kontakt med verkligheten. Så till Björn Körlof. Jag sade att er första reservation präglas av oklarhet, och jag tog i mitt första inlägg upp ett exempel på oklarhet i fråga om vad det straffbara området omfattar. Jag kan ge flera exempel. Skall en pundare som strövar omkring på plattan här utanför riksdagen dömas för försök till förvärv? Skall den som bjuder hem två missbrukare på te, sedan dessa tackat nej, dömas för försök eller förberedelse till förfarande som är ägnat att främja överlåtelse? Det är frågor som man kan ställa med anledning av de förslag som lämnas i reservation 1. Det är hårdragna exempel, men de visar ändå att det råder osäkerhet i fråga om det straffbara området med de konstruktioner som föreslås i den första reservationen. Många missbrukare finns redan i dag i våra fängelser, säger Karin Söder. Det kan väl inte vara Karin Söders uppfattning att vi skall sätta in alla missbrukare i fängelse. Det måste väl ändå vara bättre om vi har en narkomanvård som möts av förtroende från de människor som hamnar i en missbrukssituation och som gör det möjligt för en missbrukare att frivilligt ta kontakt med behandlingshemmet eller någon annan samhällelig instans. Vi får inte skapa ett system som försvårar kontakten mellan missbrukare och de sociala institutionerna.

Herr talman! Jag tänkte låta anmäla att jag inte hade rätt till replik, eftersom jag trodde att Thure Jadestig stod på talarlistan, men nu fick jag alltså ordet ändå. Jag vill då säga helt kort till Lars-Erik Lövdén att självfallet vill jag ha ett förtroendefullt samarbete mellan socialvård, kriminalvård och den som behöver vården. Påståendet att jag skulle tycka något annat får inte stå emotsagt. Vad jag anser i den frågan har framgått av vad jag sagt tidigare i dag och vad jag framfört i andra sammanhang. Därmed skall jag inte ytterligare förlänga debatten.
Herr talman! Lars-Erik Lövdén säger att jag angripit socialarbetare. Jag sade att jag känner igen argumenten från den debatt som fördes 1976 och 1977. Då framhöll ett antal personer, i första hand inom administrationen, hur olyckligt och felaktigt det var med ett visst tvångsinslag inom socialvården. I dag har vi en helt annan debatt i den frågan, och jag är övertygad om att även i den fråga vi nu diskuterar finns det många som har samma uppfattning som jag. De vill att vi skall ha sådana instrument att man verkligen kan arbeta effektivt.

Herr talman! I detta anförande kommer jag att ta upp konstitutionsutskottets hemställan beträffande ändring av civilutskottets namn. Nuvarande namnet på civilutskottet tillkom i samband med enkammarreformen år 1971. Då fanns det ett civildepartement, som bl.a. handlade frågor om länsstyrelsen. Även ärenden om bebyggelseplanering, byggnads-, lantmäterioch kartväsen bereddes då inom civildepartementet. Sedan år 1974 tillhör länsstyrelsefrågorna kommundepartementets verksamhetsområde. I höstas ombildades detta departement till civildepartementet. Endast en mindre del av ärendena från detta departement kommer att vara ärenden som i riksdagen bereds av civilutskottet. Ärenden om bebyggelseplanering, byggnads-, lantmäterioch kartväsen handläggs numera inom bostadsdepartementet. Dessa ärendegrupper behandlas i riksdagen av civilutskottet. Dessutom handlägger utskottet som en väsentlig uppgift bostadsbyggandet, som vid enkammarriksdagens början inom regeringens kansli administrerades av inrikesdepartementet. Det kan noteras att dåvarande inrikesutskottet bytte namn till arbetsmarknadsutskottet, när motsvarande departement bytte namn. Man kan således konstatera att departementets namn inte heller vid enkammarriksdagens början stämde med utskottsnamnet. Utanför låg den kanske viktigaste biten, nämligen bostadsbyggandet. Redan 1981 avlämnade jag en enskild trepartimotion med förslag om ändring av civilutskottets namn. Frågan om civilutskottets benämning hade då tidigare berörts i arbetsformsutredningens betänkande 1975/76 om riksdagsarbetets planering. Någon ändring föreslogs inte då och inte heller i samband med motionen år 1981. Konstitutionsutskottet hänvisade till att talmanskonferensen tillkallat en utredning om utskottsindelning och ärendefördelning mellan utskotten. Denna utredning avlämnade i april 1982 sitt betänkande. På grundval av detta avlämnades i höstas en fempartimotion med hemställan om att civilutskottet byter namn till bostadsutskottet. Det finns starka skäl till att låta utskottets namn få ett uttryck som bättre än f.n. talar om vad utskottet sysslar med för frågor. Utskottets huvudsakliga ”uppdragsgivare” är utan tvivel bostadsdepartementet. Därför är bostadsutskottet en lämplig benämning, även om den inte fullständigt täcker utskottets ämnesområde. Det torde knappast vara möjligt att utan namnkombination få en mer täckande benämning. Det finns f. ö. i utskottsorganisationen många exempel på att ett utskotts namn endast delvis täcker dess ämnesområde. I dag, när människor fordrar ett lättförståeligt språk och uttryckssätt, är det givetvis viktigt att riksdagen föregår med gott exempel. De flesta som hör eller ser att ett utskott i riksdagen heter civilutskottet frågar sig med rätta vilka frågor som behandlas där. Namnet vilseleder snarare än avspeglar utskottets huvudsakliga arbetsuppgift. Så bör det naturligtvis inte vara. Jag kan nämna att jag frågat elever i minst 25 skolklasser i samband med deras studiebesök häri riksdagen om de vet vilka frågor civilutskottet bereder. Icke någon elev har kunnat ge exempel på sådana frågor. Jag gläder mig över att riksdagen i dag har att fatta ett så angenämnt beslut som ett beslut om namnbyte på civilutskottet. Jag har därför naturligtvis inget annat yrkande än konstitutionsutskottets, som innebär bifall till motionen 1982/83:19 beträffande ändring av civilutskottets namn till bostadsutskottet. Herr talman! Jag vill slutligen peka på att civilutskottet inför 1983/84 års riksmöte kommer att ställas inför tre stora förändringar: nytt hus, nytt namn och ny kanslichef. Må detta stimulera till ett framgångsrikt arbete under kommande riksmöten för bostadsutskottet!

Herr talman! Jag är givetvis tacksam för det anförande som föregått mitt och som innebar ett tack till utskottet för behandlingen av den motion som föreslår en ändring av civilutskottets namn till bostadsutskottet. Jag behöver då inte ytterligare motivera det förslaget. Utskottet har haft ett mycket omfattande material att ta ställning till i det här ärendet, som berör en för oss alla ledamöter angelägen sak, nämligen utskottsorganisationen. Vi har arbetat på det sättet att den arbetsgrupp som inom utskottet tillsatts för att behandla riksdagens arbetsformer har berett utskottets ställningstagande. Jag vill gärna försäkra att det var ett mycket ”snårigt” material som vi övertog från utskottskommittén, remissinstanserna och ett stort antal motionärer. Den som läser bilagorna till vårt betänkande får klart för sig att det inom våra egna led finns ett ganska omfattande revirtänkande. Naturligtvis kan man mot den bakgrunden säga att berget födde en råtta. Likafullt har vi dock försökt skapa enighet inom utskottet om några förändringar som tillmötesgår utgångskravet att minska arbetsbördan för ett par av de starkt arbetsbelastade utskotten, i första hand genom en överföring av ärenden till mindre hårt ansträngda utskott. Jag får dock tillägga att en viss variation i arbetsvolymen mellan olika utskott måste accepteras med hänsyn till den tyngd fackintresset har i den nuvarande utskottsorganisationen. Vi har utgått ifrån att de instanser som bäst kan bedöma detta fackintresse, nämligen de berörda utskotten själva, skall vara ense om att en ärendeöverflyttning skall ske. Konstitutionsutskottet har valt att inte inta rollen som överdomare över kollegerna i andra utskott. Så här skriver vi: ”Endast undantagsvis bör det komma i fråga att riksdagen av t.ex. starka arbetsfördelningsskäl mot båda eller endera utskottens vilja beslutar att överföra ärendegrupper från ett utskott till ett annat.” De förslag vi lägger fram har tillkommit efter samtal med företrädare för berörda utskott.

Det händer en del andra saker också, t.ex. att näringsutskottet överlåter vissa frågor till utrikesutskottet — inte till lagutskottet som tryckfelsnisse låtit det stå längst ned på s. 17 i betänkandet. Jag vill meddela den förändringen. Vi har också döpt om civilutskottet till bostadsutskottet, men därom har redan talats tillräckligt. Med det anförda vill jag yrka bifall till ett enhälligt utskotts hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Under avsnittet om ärendefördelningen mellan utskotten tar konstitutionsutskottet också upp frågan om gränsdragningen mellan KU och kulturutskottet i massmediefrågor. Detta problem berördes endast i förbigående av utskottskommittén i dess betänkande. Kommittén konstaterade: ”Uppdelningen av massmediefrågor på olika utskott har medfört vissa problem.

Konstitutionsutskottet har nu i sitt betänkande tagit upp dessa gränsdragningsproblem. Detta ger mig anledning att som representant för kulturutskottet något kommentera konstitutionsutskottets skrivning på denna punkt. Man kan konstatera att konstitutionsutskottet och kulturutskottet enligt riksdagsordningen har en delad kompetens på massmedieområdet. Detta medför självfallet vissa gränsdragningsproblem mellan utskotten vid remittering av propositioner och motioner. Man kan också konstatera att den delade kompetensen inte följer den s.k. fackutskottsprincipen, dvs. att ärenden inom ett och samma ämnesområde skall beredas av samma utskott oavsett om det gäller lagärenden eller anslagsärenden. Tilläggsbestämmelserna till 4 kap. riksdagsordningen om att konstitutionsutskottet skall bereda ärenden ”som angår yttrandefrihet, opinionsbildning och religionsfrihet” kan därtill tolkas vidsträckt. Hur har då utskotten i praktiken löst gränsdragningsproblemen? Konstitutionsutskottet redovisar hur praxis utvecklats under perioden 1971-1982. Av denna redovisning framgår att samtliga frågor som gällt anslag och organisation inom hela området radio, TV och film har beretts av kulturutskottet. Vissa större organisationsfrågor på radioområdet, som även innefattat lagstiftningsfrågor, har också i sin helhet remitterats till kulturutskottet. I vissa fall har då yttrande inhämtats från KU. Det har gällt proposition 1975:13 om lokalradio, proposition 1977 82:127 om närradioverksamhet. Alla dessa tre propositioner innehöll förslag till ändringar i radiolagen. 1978 och 1982 års propositioner innehöll också andra lagförslag på radioområdet. Yttranden inhämtades i detta fall från konstitutionsutskottet. Även andra viktiga propositioner med lagförslag på massmedieområdet har handlagts. Förslaget i proposition 1972:23 om skyldighet att anmäla yrkesmässig överlåtelse och uthyrning av TV-mottagare hänvisades exempelvis till kulturutskottet. Däremot har konstitutionsutskottet berett andra propositioner, men jag skall, herr talman, inte räkna upp samtliga propositioner som har berört ändringar av radiolagen. I princip kan man säga att propositioner med lagförslag som gällt ansvarigheten inom olika media, radio, närradio och taltidningar, med något enstaka undantag alltid har handlagts av konstitutionsutskottet. Beträffande remitteringen av radiopropositionen 1978 var det enligt utskottskansliernas bedömning svårt — för att inte säga omöjligt — att dela propositionen mellan två utskott. Hur skulle kammarkansliet ha kunnat formulera remissen på ett sätt som gett de båda utskotten, vart och ett för sig, full klarhet i var gränsen skulle dras? Hela propositionen remitterades därför till kulturutskottet. Gränsdragningsproblemen beror bl.a. på att radiooch TV-verksamheten regleras i både radiolag och radioavtal. I synnerhet måste de allmänna riktlinjerna för verksamheten sättas in i ett mediepolitiskt och kulturpolitiskt sammanhang. Detta skedde också vid kulturutskottets behandling av radiopropositionen. Organisation och verksamhet på detta område hänger dock nära samman med frågor som rör opinionsbildningen. Jag har funnit det angeläget att redovisa hittillsvarande praxis inför kammaren. Den redovisningen bör kopplas samman med vad konstitutionsutskottet rent allmänt säger om flyttning av ärenden mellan utskott samt med vad Olle Svensson tidigare sade om överenskommelser mellan utskotten. Konstitutionsutskottets betänkande och inte minst det allmänna uttalandet på s. 18 ger inte på något sätt uttryck för att gällande praxis bör ändras. Konstitutionsutskottet redogör också för gällande bestämmelser och säger att de ”i princip” skall tillämpas. Det vore emellertid bra att från konstitutionsutskottets ordförande få bekräftat att utskottet med sin skrivning inte velat åstadkomma några förändringar i vad gäller fördelningen av massmedieärenden mellan konstitutionsutskottet och kulturutskottet.

Herr talman! Jag skall, trots den sena timmen, gärna besvara och kommentera den fråga som kulturutskottets ordförande ställt till mig. Ingrid Sundberg behöver inte vara orolig för att vår skrivning är uttryck för någon expansionslusta. Konstitutionsutskottet behöver inte ägna sig åt någon sådan, därför att utskottet tillhör redan i dag de mest arbetstyngda. Skrivningen i betänkandet är varken kryptisk eller krystad. Den redovisar på ett rakt sätt nuvarande bestämmelser och den oklarhet som rått och råder beträffande fördelningen av beredningsansvaret mellan de båda utskotten på massmedieområdet. Jag vill gärna tro att vi når fram till större klarhet sedan yttrandefrihetsutredningen blivit klar och vi förhoppningsvis får en mer enhetlig grundlagsstiftning på det området. Men fram till dess får vi väl i stort sett arbeta såsom hittills. Remisser av propositioner och motioner får ske utifrån gällande bestämmelser och den praxis som har utbildats. Liksom hittills får vi väl också i gränsdragningsfall utnyttja möjligheten att lämna yttranden till varandra.
Herr talman! Jag vill tacka konstitutionsutskottets ordförande för det klargörande som hans anförande här trots allt innebar, inte minst för oss ledamöter i kulturutskottet.

Herr talman! Socialdemokraterna har ingen genomtänkt tekopolitik. Regeringens tekoproposition är dessutom ett exempel på socialdemokraternas svekpolitik. Förslagen visar betydande brister på konsekvens och samstämmighet i fråga om mål och medel. Samma brister kännetecknar handlandet såväl i oppositionssom i regeringsställning. Även under pågående riksdagsbe handling har man gjort avsteg från sina förslag i regeringspropositionen. På punkt efter punkt lämnar socialdemokraterna krav som de drev hårt i opposition. Äldrestödet minskas, tvärtemot tidigare krav. Den totala anslagsnivån höjs ej, trots tidigare löften, inte minst i valrörelsen. Den handelspolitiska omläggningen som de tidigare krävde har frångåtts. Den prissättningsmetod de velat tvinga fram har hänskjutits till en allmänt hållen diskussion. I praktiken ger regeringen också upp de produktionsmål som debatten tidigare i så hög grad har gällt. Regeringen ägnar sig nu åt en gissning, att produktionsminskningen skall kunna bromsas upp. Regeringen påstår att dess åtgärder är ”offensiva”. Men en åtgärd är inte offensiv därför att den får en sådan etikett och är beslutad av byråkrater och politiker i Stockholm som inte kan driva företag. Regeringens förslag är en fortsättning på äldre socialdemokratisk regleringsoch subventionspolitik, där det selektiva inslaget nu får öka. Det innebär en ökad centralstyrning av branschen. Tekobranschen är arbetsintensiv, trots omfattande rationaliseringar. Konkurrenskraften minskas genom socialdemokraternas ständiga höjningar av löneskatten. Över huvud taget är regeringens skattepolitik farlig för tekonäringen. Genom att den privata efterfrågan pressas ned till förmån för den offentliga minskas den inhemska marknaden. Regeringen vill få oss att tro att den försöker skära ner tekostödet. I själva verket anslås nästan samma totalbelopp nästa budgetår. Visserligen prutar regeringen på äldrestödet, men det selektiva stödet höjs i stället. Det är en felaktig strategi, eftersom det selektiva stödet oftast går till de företag som har de sämsta framtidsutsikterna. Vi moderater föreslår i stället en mycket hård prutning på anslagen för selektiva åtgärder, kombinerat med en mjukare nedtrappning av äldrestödet till samma lägre nivå för budgetåret 1985/86 som regeringen föreslagit. Denna uppläggning innebär att vi för nästa budgetår sparar drygt 59 milj.kr. mer än regeringen. Det går nämligen att göra större besparingar i stödet till tekoindustrin än dem som regeringen föreslagit. Åtgärder för generella insatser måste vidtas, i stället för de byråkratstyrda selektiva åtgärderna. Den ekonomiska politiken måste inriktas på att undvika kostnadshöjande stegringar i löneskatter och andra pålagor som försämrar möjligheterna till konkurrens. Även facket måste, om sysselsättningen skall förbättras, ta ett större ansvar i sin lönepolitik. Kostnadsläget inom tekonäringen måste stämma bättre överens med förhållandena i andra länder. Omfattande besparingar i den offentliga sektorn måste också genomföras för att skattesänkningar i stället för skattehöjningar skall bli möjliga. Inga företag vill göra några investeringar om inte grundkalkylen är positiv. Myndigheter har inte så goda insikter att de kan fatta beslut i detaljfrågor. Selektiva åtgärder leder dessutom till snedvridningar av konkurrensen och ofta till att de ekonomiskt svagaste företagen får de största statssubventionerna. Den framtida och mer lönsamma sysselsättningen hotas av de selektiva branschstöden, som konserverar en föråldrad företagsstruktur. De statliga insatserna på tekoområdet måste under alla förhållanden vara så utformade att en konkurrens på likvärdiga villkor ständigt kan upprätthållas mellan alla branschföretag. Det statliga Eiser får under inga förhållanden ges konkurrensfördelar framför enskilt ägda företag. Otaliga utredningar har konstaterat att tekoindustrins huvudproblem är en alltför svag kostnadsmässig konkurrenskraft. Den svenska tekoindustrin har ett lönekostnadsläge som ligger ca 10 9 under industrigenomsnittet, medan ett gap på mellan 25 och 35 7 är vanligt i konkurrerande industriländer. För alla med insikt om näringslivets villkor är det uppenbart att kostnadshandikapp i den storleksordningen omöjligen kan kompenseras med aldrig så sofistikerad marknadsföring och produktutveckling eller liknande insatser — allra minst på en hårt prispressad konsumentvarumarknad med internationellt likartad produktionsteknologi. Hade problematiken varit så enkel, skulle exportindustrins nödvändiga expansion ganska lätt ha kunnat åstadkommas med några hundra selektiva marknadsföringsmiljoner — och då hade den stora devalveringen varit överflödig, och vi hade kunnat besparas den ökning av statsskulden, den försämrade köpkraft och andra negativa effekter som den medförde! Sänkta skatter — arbetsgivaravgifter och statsoch kommunalskatter i Övrigt — innebär positiva effekter på kostnadssidan i företagen. Samtidigt ökar köpkraften, om konsumenterna får behålla mer av sina intjänade löner. När regeringen lägger ökande skatteoch avgiftsbördor på hushållen till förmån för mer svängrum i den offentliga sektorn, minskar den privata efterfrågan. Den inhemska efterfrågan måste ges ett ökat utrymme med åtgärder som går i motsatt riktning. Samtidigt är det endast en positiv utveckling i företagens resultaträkningar som kan lägga grunden till en framgångsrik och i ordets rätta bemärkelse ”offensiv” tekoindustri. Genom bestämmelserna i GATT:s multifiberavtal har man kunnat hålla nere importen av lågprisvaror. Mycket talar för att denna import i stället har ersatts av import från EG och EFTA-länderna. När importörerna avstängs från de billigaste leverantörerna har de vänt sig till de näst billigaste. Mellanskillnaden i priset får naturligtvis konsumenten betala. Det kan röra sig om en merkostnad på bortåt 2 miljarder per år. Importen från Finland och Danmark är också större än den totala u-landsimporten. Regeringen förordar i propositionen skärpta restriktioner mot lågprisimporten. Vidare vill man ha inskränkningar i hemtagningsrätten. Dessutom skall särskilda ”tekopoliser” finnas inom tullen, vilket får anses vara avsikten med den förstärkning av tullverkets personal som föreslås i propositionen, och slutligen gör utskottsmajoriteten ett vagt uttalande om prisövervakning med anledning av ett motionsyrkande. Allt det här, herr talman, innebär mera byråkrati och mera krångel utan att ge tekobranschen de varaktiga förbättringar som är nödvändiga. Det kan på goda grunder ifrågasättas om dylika restriktioner i längden kan lösa de långsiktiga problemen, då importen från EG och EFTA även i framtiden kommer att vara tullfri och icke vara utsatt för några kvantitativa begränsningar. I och för sig är en förstärkning av tullverkets personal behövlig, men från andra utgångspunkter. I dagens läge är det mera angeläget att tullen får ökade möjligheter att hejda införseln av narkotika till Sverige. Vinsterna av den svenska tekopolitiken har skördats av företag i EG och EFTA. Förlorarna är de svenska konsumenterna. Vi har tidigare från moderat håll föreslagit att en uppdelning av Eiser i mindre enheter bör göras och en privatisering genomföras. Vi upprepar nu detta förslag i vår motion. Kommer regeringen att följa detta råd? Jag ställde frågan till statsrådet Roine Carlsson häromdagen i denna talarstol, men fick inga riktiga svar. Jag upprepar frågan på nytt, då industriministern om en stund har möjlighet att ge besked i talarstolen. Regeringen har ännu så länge inte förmått sig till att dra slutsatsen att ett flertal företag redan nu borde få övergå till privat drift för att de skall kunna motsvara kraven från det förändrade samhället och samtidigt påskynda sitt eget finansiella tillfrisknande. Så länge som företagen behåller sin status som statsägda företag, som enligt industriministern ”inte kan göra konkurs”, kommer de att utgöra en alltför betungande belastning för Statsföretag och därmed för staten. Utan tvivel har de enorma industrisubventionerna försämrat statsfinanserna, bromsat den nödvändiga strukturomvandlingen inom industrin och försämrat villkoren för de konkurrensutsatta delarna av näringslivet — och allt detta utan att de långsiktiga överlevnadsmöjligheterna för de branscher och företag som fått miljardstödet har förbättrats. Företag med uppenbart goda framtidsmöjligheter, t.ex. företaget Holma i Marks kommun, har offrats på grund av en missriktad övertro på Eisers överlevnadsmöjligheter. De ytterligare miljoner som skall späda på dessa utgifter kommer sannolikt att rullas ner i samma förlusthål som hittills. Det är den mest troliga konsekvensen av Statsföretags nu aktuella ”satsning” på Eiser. Rekonstruktionsarbetet måste, som vi anför i vår reservation 21, baseras på en försäljning av företag till icke statliga intressenter. Åtgärder för att förbättra näringslivets villkor innefattas i en politik som stärker marknadsekonomins funktionssätt och som lägger grunden till ett förbättrat konkurrensläge. Jag hänvisar i det sammanhanget till vad vi från moderata samlingspartiet har anfört i våra motioner om den ekonomiska politikens inriktning, om näringspolitiken och om arbetsmarknadspolitiken. Det synsätt som redovisas i dessa motioner utgör självklara utgångspunkter för vår bedömning av den nu aktuella tekopropositionen. Det viktigaste för oss är en politik som generellt förbättrar näringslivets konkurrenskraft. Därför har vi konsekvent motsatt oss regeringens skattehöjningar, och vi föreslår i stället sänkningar. Kostnadsläget skall pressas ned —- inte bara för tekoföretagen utan för alla företag. För oss är det viktigare att sänka arbetsgivaravgifterna generellt än att satsa pengar på ett specialdestinerat stöd till en enda bransch. Detta är möjligt om man koncentrerar åtgärderna på generella insatser i stället för på byråkratstyrda selektiva åtgärder. Men samtidigt måste man inrikta den ekonomiska politiken på att undvika stegringar i löneskatter och andra pålagor som höjer kostnadsläget och försämrar konkurrensförutsättningarna. Slutligen måste man genomföra omfattande besparingar i den offentliga sektorn för att möjliggöra skattesänkningar i stället för skattehöjningar. På det viset kan man förbättra den totala hemmamarknaden och avsättningsmöjligheterna för tekonäringen. Regeringens proposition måste därför när det gäller riktlinjerna för den framtida tekopolitiken avslås av riksdagen. Ett nytt förslag bör upprättas där selektiva industrioch branschpolitiska stödformer avvecklas till förmån för generellt verkande åtgärder av den typ jag nyss pekat på. Under avvaktan på att ett sådant förslag utarbetas bör äldrestödet bibehållas på nuvarande bidragsnivå till årets slut och därefter trappas ned i enlighet med det förslag som vi angett i vår motion. Herr talman! Jag ber med det anförda att få yrka bifall till reservationerna nr 1,4; 5, .7; 9, 10, 11512; 15517; 21 öch 23;

Herr talman! Teko är alltfort en viktig industribransch för Sverige. Trots betydande problem under 1960 och 1970-talen arbetar nära 30 000 människor i ca 650 produktionsenheter inom branschen. I vissa regioner, främst i Sjuhäradsbygden, är teko den dominerande industrigrenen. Men även i andra kommuner är man starkt beroende av konfektionsindustrin, exempelvis i min egen hemkommun Vingåker, där teko direkt och indirekt sysselsätter en mycket stor del av kommunens invånare. När den framtida tekopolitiken formas är det viktigt att den som utgångspunkt har tekoindustrins allmänna betydelse för landets ekonomi och sysselsättning, dess särskilda betydelse i vissa regioner samt de försörjningsmässigt betingade målsättningar för branschen som måste finnas. Den långsiktiga tillbakagången inom teko har medfört vissa problem för branschen. Under senare år kan man dock notera en del positiva utvecklingstendenser, som borde kunna utgöra grund för en framtidstro. Inte minst viktigt har varit att man utnyttjat systemet med ungdomsplatser och den nya möjligheten till provanställning, vilket har medfört en icke obetydlig nyrekrytering av unga människor till branschen. Ett viktigt inslag i en långsiktig tekopolitik måste vara att bygga vidare på sådana positiva tendenser. Detta måste också läggas som grund när man skall fastställa målen för den framtida tekopolitiken. Från centerns sida kan vi inte ge avkall på den målsättning som antogs 1978 och som innebär att produktionsvolymen skall motsvara en svensk marknadsandel för tekovaror på hemmamarknaden om minst 30 26. Det har vid något tillfälle sagts att detta att knyta målsättningen till ett visst procenttal är en sifferlek. Jag kan inte hålla med om det. Jag menar att det tvärtom är så att om eller när man överger målsättningen från 1978, som angavs i siffror, så överger man också ambitionsnivån från det tillfället. Och det tror jag skulle vara ödesdigert för tekoindustrin.

Regeringen sätter i sin argumentation i propositionen stor tilltro till devalveringens effekter. Det är helt klart att devalveringen ger kostnadsfördelar i Sverige, men för tekoindustrin gäller att man arbetar med en hög andel importerade insatsvaror, detta som en förutsättning för att tekoindustrin över huvud taget skall kunna överleva. För sådana företag där en stor andel import är en förutsättning för verksamheten elimineras devalveringens positiva effekter i betydande grad. För att vi skall nå målsättningen när det gäller tekoindustrin fordras givetvis en offensiv tekopolitik. Det fordras att vi är beredda att vidta industripolitiska stödåtgärder, och det är viktigt att åtgärderna vidtas på ett riktigt sätt. Från vår sida har vi sagt att dessa stödåtgärder inte får minska — framför allt får inte de generella stödåtgärderna minska. Vi för i reservation nr 4 fram kritik mot den i propositionen föreslagna kraftiga ökningen av det selektiva branschstödet till tekoindustrin, som vi tycker är felaktigt, då man samtidigt är beredd att göra neddragningar i det generella stödet. Här tänker jag främst på äldrestödet, som vi inte har behandlat i näringsutskottet. Vi tycker det finns anledning att slå vakt om äldrestödet, och den frågan kommer att behandlas i ett senare sammanhang. Vi menar alltså att det finns anledning att slå vakt om sådana konkurrensneutrala åtgärder som det generella stödet innebär. När vi från centerns sida är beredda att offra mera på äldrestödet är vi beredda att göra motsvarande nedtrappning av branschstödet. Det redovisar vi i reservation nr 6 i utskottets betänkande. Vi är dock inte beredda att göra en så kraftig nedtrappning som moderaterna föreslår och som Sten Svensson har redovisat i sitt tidigare anförande. Vi tror att det skulle vara olyckligt att göra en alltför kraftig nedtrappning på det sätt som moderaterna föreslår och att det i den nuvarande situationen kunde vara till stor nackdel för tekoindustrin. Vi för ungefär samma resonemang i reservationerna 7 och 8, som gäller lån till rationaliseringsinvesteringar inom tekonäringen. På den punkten har den socialdemokratiska regeringen föreslagit 20 milj.kr. Vi har föreslagit 18 milj.kr., folkpartiet och moderata samlingspartiet 10 milj.kr. i sin reservation. Vi tycker att det är riktigt att man gör en nedtrappning även på det här området, men vi tror inte att man kan gå så fort fram som föreslås i reservation 7. En stor del av den svenska tekoindustrins bekymmer beror på att den svenska marknaden har översvämmats av tekoprodukter som importerats till lågpris från andra länder. Från svensk sida har vi försökt att reglera denna lågprisimport med hjälp av multifiberavtal — till priset av ökande import, nedläggning av företag, friställning av anställda, sänkt försörjningsberedskap och ökade regionala problem. Således har man uppenbarligen inte lyckats. Om det skulle visa sig även i fortsättningen att multifiberavtalen inte fyller den uppgift som vi hade hoppats att de skulle göra, får vi söka oss in på andra vägar. Från centerpartiets sida är vi beredda att pröva möjligheterna att införa ett system med globalkontingenter. Vi har redovisat vår ståndpunkt i reservation 13. I reservationerna 16 och 18 behandlas frågan om försörjningsberedskap och beredskapslagring. Vi menar att det i ett långsiktigt positivt perspektiv är viktigt att den svenska marknaden inte krymps. I propositionen antyds en förändrad inställning till den svenska försörjningsstandarden, exempelvis i fråga om den s.k. krisgarderoben. Enligt vår mening skulle en omprövning allvarligt skada förutsättningarna för att vi skall kunna vidmakthålla en framtidstro. Vi utvecklar detta i reservation 16. Sedan till reservation 18. I propositionen förslås 16 milj.kr. till beredskapslagringen. Det här förslaget, som den socialdemokratiska regeringen har lagt fram, har socialdemokraterna i utskottet gått ifrån och beslutat att avstyrka förslaget om 16 miljoner till beredskapslagringen. I stället vill man använda dessa för att bättra på äldrestödet i viss utsträckning — dock inte i den utsträckning som vi tycker hade varit angeläget. Det här har alltså skett under ärendets behandling i utskottet. För vår del kan vi inte acceptera en bortbantning av dessa 16 miljoner till beredskapslagring. Vi har ansett att detta var någonting i regeringsförslaget som vi kunde acceptera. Vi tyckte att det var en viktig förutsättning för den fortsatta beredskapslagringen och utgjorde ett generellt stöd till tekoindustrin, något som var bra. Därför är det olyckligt att man nu gör så här. Både stödet till beredskapslagring och äldrestödet hade enligt vår mening varit nödvändiga. Vi tycker att det är en alltför snabb nedtrappning som nu föreslås. Låt mig slutligen, herr talman, säga — i den mån det inte framgått redan tidigare av mitt anförande —att vi från vår sida är angelägna om att det statliga stödet till tekoindustrin inte trappas ned för snabbt, utan får en utformning som gör att vi uppnår konkurrensneutralitet. Med andra ord är vi angelägna om att ha mer stöd som verkar generellt och mindre stöd som verkar selektivt. Jag yrkar bifall till de reservationer i näringsutskottets betänkande 42 som vi centerpartister anslutit oss till.
Herr talman! Vårt ställningstagande i utskottet kritiseras av Tage Sundkvist. Vi moderater har i utskottet prutat kraftigt på de selektiva bidragen. Jag beklagar att enighet inte har kunnat uppnås i fråga om synen på angelägenheten av att i dagens statsfinansiella läge så snabbt som möjligt trappa ned industristödet, så att vi får ett ökat utrymme i den ekonomiska politiken för generella skattesänkningar för att den vägen stärka företagens konkurrenskraft. I själva verket förhåller det sig så, att om man summerar alla yrkanden som centerpartiet framför i sina reservationer i de tre aktuella utskottsbetänkan dena, finner man att bifall till dessa skulle innebära kostnader på 10 milj.kr... NF 150 mer än det belopp som utskottsmajoriteten och socialdemokraterna har Torsdagen den kommit fram till. Jag undrar hur centerpartiet skall kunna finansiera en 19 maj 1983 sådan påspädning på industristödet. — Åtgärder för teko
Herr talman! Den kritik som Sten Svensson tar åt sig av är den som jag framfört när det gäller nedbantningen av branschfrämjande åtgärder. Jag sade att den kraftiga nedbantning som moderaterna föreslår betraktar vi inom centern helt enkelt som alltför kraftig. Vi menar att de ekonomiska åtgärder som vi tvingats vidta i tekonäringen under de senaste sex åren inte får bantas ned alltför hårdhänt. Då kommer vi att få en utveckling inom tekobranschen som vi definitivt inte kan godta. Detta hänger naturligtvis i viss utsträckning samman med de olika mål vi har för branschens storlek. Moderaterna har numera konstaterat att man mycket väl kan räkna in exporten i den 30-procentiga självförsörjningsgraden. Man betecknar alltså med öppna ögon en ytterligare nedbantning av tekobranschen som möjlig. Det är detta som vi inte kan vara med om.
Herr talman! Jag konstaterar att det ändå är fråga om ett centerpartistiskt överbud i förhållande till utskottets förslag på 10 milj.kr. Om centerpartiets reservationer skulle bifallas av kammaren blir det, såvitt jag förstår, svårare att få balans i den svenska ekonomin, eftersom statens utgifter till tekonäringen då skulle öka.
Herr talman! Enda möjligheten att få en totalbild av dessa kostnader är att studera hela vårt ekonomiska paket. Man kan naturligtvis inte stirra sig blind på vad som yrkas i ett enda riksdagsärende, då det är så många ärenden vi behandlar. Vi har ett ekonomiskt alternativ som innebär en besparing på statsutgifterna med 21 miljarder kronor under nästkommande budgetår. Där återfinns naturligtvis en del av de pengar det här är fråga om — inte som en besparing utan som en belastning.

Herr talman! Enligt folkpartiets uppfattning bör tekopolitiken vägledas av konsumenternas intresse av billiga och bra kläder i ett stort urval. Samtidigt vill vi poängtera att vi inte ser någon motsättning mellan detta konsumentintresse och svensk tekoindustris framtida möjligheter. Detta är alltså utgångspunkten för vårt förslag på tekoområdet. Utredningar har konstaterat att klädkontot för en tvåbarnsfamilj skulle kunna vara 1 500 kr. billigare per år, om Sverige förde en annan tekopolitik. 1500 kr. är mycket pengar, speciellt i tider med sjunkande reallöner. Sverige har många konsumenter av kläder — drygt 8 miljoner — men dessa 8 miljoner har ingen stark organisation som utövar påtryckningar på tekopolitiken. Det 13 har däremot både företagen och de anställda i tekobranschen. Det borde därför vara riksdagens uppgift att se till att konsumenternas berättigade intresse av ett stort, variationsrikt och prisvärt sortiment av tekoprodukter tas till vara. I en väl fungerande marknadsekonomi bör det ytterst vara konsumenterna som styr utbudet av olika varor och tjänster. Det finns också många tekoföretag i Sverige som lyckas väl med att tillverka och sälja produkter som konsumenterna vill ha. Det finns flera exempel på framgångsrika företag som är konkurrenskraftiga genom kvalitet och moderiktighet, både i Sverige och på utlandsmarknaderna. Den svenska tekoexporten är stor — år 1981 uppgick den till drygt 3 miljarder kronor i värde, med Västtyskland som främsta exportmarknad. På sikt menar vi att det enda sätt som tekoindustrin kan klara sig på är genom offensiv marknadsföring och konkurrenskraftiga produkter. Varken statliga stödåtgärder eller nya handelshinder hjälper — tvärtom kan sådana insatser konservera en ineffektiv struktur och motverka effektivitetshöjningar. Det är beklagligt att regeringens proposition i så ringa grad beaktar just konsumenternas intressen. Det gör emellertid de förslag som folkpartiet för fram i reservationer till betänkandet. Jag menar att dessa ståndpunkter är naturliga följder av ett önskemål att tillvarata konsumenternas intressen men också branschens intressen på längre sikt. I fråga om mål för tekopolitiken är det knappast rimligt att upprätthålla siffermässiga preciseringar som alla vet är helt orealistiska. Här delar vi alltså inte centerns och Tage Sundkvists åsikt. Utskottsmajoriteten hänvisar till devalveringen 1982, som påstås ge realistiska förutsättningar för en ökad produktionsvolym. Detta är naturligtvis en förhoppning som alla kan dela. Men nuvarande produktionsvolym ligger 15 96 lägre än den gjorde 1978. Inte heller är målet om en marknadsandel på 30 26 av hemmamarknaden uppfyllt, utan andelen ligger f. n. på mellan 20 och 25 26. Det finns ingen anledning att tro att tekobranschens möjligheter till produktionsutveckling och expansion skulle bli bättre genom att riksdagen uttalar att en viss produktionsvolym eller en viss marknadsandel skall sättas som mål. Tvärtom kan detta ge branschen falska förespeglingar. Det måste också noteras att den inhemska produktionen motsvarar mer än 30 920 av den inhemska tillförseln. Det är inte rimligt att slå fast att självförsörjningsgraden, mätt på ett annat och mindre lämpligt sätt, oavsett kostnaderna för konsumenterna/ skattebetalarna skall vara just 30 26. Också valet mellan generella och selektiva åtgärder inom tekopolitiken bör, menar vi, vägledas av konsumenternas intressen. Inriktningen av de industripolitiska stödinsatserna måste vara så generell som möjligt. Selektiva åtgärder har en tendens att snedvrida konkurrensen mellan olika företag och medföra att vissa varor blir oberättigat dyrare eller billigare än andra. För att konsumenterna skall kunna göra riktiga val mellan olika produkter måste det stöd som ges vara i huvudsak generellt. Regeringsförslaget innebär precis motsatsen, nämligen en minskning av det generella stödet och en kraftig ökning av det selektiva, och det, menar jag, är fel. På sikt måste naturligtvis tekostödet, liksom merparten av annat industripolitiskt stöd, successivt avvecklas. I linje med detta menar Nr 150 folkpartiet att anslaget till branschfrämjande åtgärder bör minska med 10 Torsdagen den milj.kr. Detta gäller också lånen till rationaliseringsinvesteringar, där vi 19 maj 1983 avvisar den höjning regeringen har föreslagit. Herr talman! En ytterligare begränsning av handeln med tekoprodukter skulle också ha stora negativa effekter för konsumenterna. Det skulle inte heller ha några positiva effekter för de berörda företagen. Kommerskollegium, som har utrett frågan om s.k. globalkontingenter, vilket i princip innebär ökade handelsregleringar, har också dragit slutsatsen att sådana inte bör införas. Ett sådant system skulle innebära att konsumentpriserna på tekoprodukter höjs i onödan. Det skulle, vilket är viktigt, medföra risk för motåtgärder till nackdel för den svenska tekoexporten, och det skulle framför allt inte medföra någon större total importbegränsning, bara omfördelning från vissa länder till större import från EG, EFTA och Spanien. Det visar inte minst exemplet från Norge. Folkpartiet avvisar alla ytterligare handelshinder och menar att vi i stället bör arbeta för att avveckla en del av dem som nu finns, på tekoområdet liksom inom andra områden. Det faktum att vi avvisar ytterligare handelshinder innebär också att vi avvisar den uppstramning av hemtagningssystemet som regeringen föreslår. Förslaget betyder nämligen att tekoprodukter kan bli liggande i tullupplag i två veckor eller mer. Det betyder i slutvändan att importörerna måste ta ut ett högre pris av konsumenterna för att täcka kostnaderna för denna ofrivilliga lagerperiod. De inskränkningar i den konsumentvänliga tekopolitik som folkpartiet förordar gäller försörjningsberedskapen, eller om man så vill konsumenternas intressen under en tänkbar avspärrningsperiod. Självfallet betyder detta att den s.k. krisgarderoben enbart skall bestämmas med hänsyn till försörjningspolitiska skäl, och inte även av andra mer eller mindre oprecisa industripolitiska skäl. Slutligen några ord om Eiserkoncernen. Av samma skäl som vi anförde beträffande rekonstruktionen av Statsföretag menar vi att Eisers rekonstruktion bör baseras på en försäljning av företag inom gruppen till icke-statliga intressenter. Detta ger, enligt vår mening, de bästa förutsättningarna för en konkurrenskraftig produktion, vilket är till förmån både för de anställda och för konsumenterna. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer där folkpartister finns bland undertecknarna.

Herr talman! Svensk textilindustri har gått en lång väg, och den närmar sig uppenbarligen ännu en gång ett viktigt vägskäl. Det verkar inte troligt att en fortsättning i nuvarande riktning kan stoppa tillbakagången. Utslagningen kommer att gå vidare. Det en gång proklamerade målet om 30 26 egenförsörjning blir alltmer passerat. Det är tydligt att en annan riktning, något kvalitativt nytt, måste till, även om det f. n. är svårt 15 att urskilja vad detta mer konkret skall bestå av. Jag tror att man måste göra en mer verklighetsbetonad tolkning av de sammanhang som vållat tekokrisen. Den borgerliga nationalekonomins politiserade paroller och fraser duger inte, varken som analys eller som politiska utgångspunkter. Motsägelserna speglar sig på ett nästan ironiskt sätt i de borgerliga partiernas inställning till tekofrågorna. Samtidigt som de borgerliga försäkrar att de vill slå vakt om svensk teko, sjunger de lovsånger åt den ohämmade importen och de frizoner där den produceras. Jag tror att man måste inse att svensk tekoindustri inte kan komma på någon ny bog med mindre än att man begränsar inflödet av produkter från en del importländer. En viss protektionism är nödvändig. Detta skall inte alls behöva betyda någon radikal avskärmning av svensk marknad. Inte heller skall det vara något som äger bestånd för all överskådlig tid. Vad det kan handla om är skyddsåtgärder, som kan beröra ungefär 10 procentenheter av det totala marknadsutrymmet. Och det skall vara en uppfostringsprotektionism, som skall ge andrum och utrymme och som med tiden kan göra sig själv överflödig. Nu vet ju alla att så snart man för sådana ting på tal, så fort man nämner ordet protektionism, får man till livs de vanliga fraserna om konkurrensens välsignelser, tredje världens behov av frihandel och de svenska konsumenternas fria val. Alla dessa heliga kor mobiliseras och ställs högljutt råmande kring dem som djärvs antyda att en viss, måttfull protektionism kan vara för en tid framåt befogad och oundviklig. Låt oss se något närmare på fraserna. Det är rätt märkligt att konkurrensens förespråkare inte själva märker vilka motsägelser de gör sig skyldiga till. De kritiserar ofta statliga företag i Sverige för att de inte sägs acceptera konkurrens på lika villkor med privata företag. Men talet om lika villkor i konkurrensen glöms helt och hållet bort när det gäller de multinationella tekokoncernerna, som i världens frizoner just söker utnyttja konkurrens på olika och orättvisa villkor, byggda på de arbetandes elände. Då är lojaliteten med det multinationella kapitalet hundraprocentig i de borgerliga partierna. Vi menar från vpk att vi måste acceptera att man överger den här typen av tänkande och ser på de maktpolitiska realiteterna sådana de är. Konkurrensen sker inte på lika villkor, den sker på olika, och det gäller att med olika metoder här i Sverige neutralisera de olikheterna. Vidare heter det från de borgerliga partierna att man måste acceptera att fattiga länder vill exportera sina textilier till Sverige. Men det är inte alls tredje världens folk och tredje världens arbetare som vill ha det på det sättet, och det är inte heller de som har någon fördel av det. Förskjutningen av det internationella textilkapitalet är till huvudparten en medveten process för att i några stora koncerners händer koncentrera kapitalackumulationen. Det är inte så, att tredje världen på något sätt kommer ur sin fattigdom genom textilimport. Den stora textilexporten är tvärtom ett resultat av och ett tecken på dessa länders fattigdom. Och så länge den fortsätter kommer den att accentuera deras fattigdom. Det är nämligen svagheten hos dessa länders egna marknader, fattigdom och rättslöshet hos deras arbetare, som gör att kapitalet kan sätta upp sina exportindustrier och skapa ett konstlat exportberoende. Om deras nationella marknad vore starkare, skulle de inte ha minsta skäl att skicka dessa väldiga mängder kläder över halva världen. Men konsumenternas fria val då? Skulle det inte inskränkas genom stärkta skyddsåtgärder? Också detta är ett oegentligt sätt att ställa frågan. Det är ju i verkligheten inte så att produktion i ett modernt industrisamhälle styrs av konsumenternas val. Konsumenterna av textilier eller andra varor får inte vad de väljer. Snarare väljer de vad de får. För att kunna behärska produktion och marknad måste man vara organiserad och kunna utöva ett organiserat medvetet inflytande över teknologi, produktion och marknad. Konsumenter är inte organiserade, vilket däremot de multinationella producenterna är. Det är inte konsumenterna som har bestämt, att man inte längre skulle odla långfibrig bomull — det är producenterna av bomullsplockningsmaskiner i Amerika. Det är inte konsumenterna som har bestämt att tygerna skall bli glesare och appretyren hårdare. Det är inte konsumenterna som har bestämt att märkeskläder skall ha sådana abnorma priser som de har eller att det är så svårt att få tag i ändamålsenliga arbetskläder eller att många importerade barnkläder är överfärgade. Konsumenterna får som regel finna sig i saker och ting som de är. De styr ingenting. Slutsatsen av detta blir, som vi ser det, att en måttfull protektionism inte alls är ett hot mot konsumenterna. Den är tvärtom, förnuftigt tillämpad, en hjälp. Den kan sortera bort en del uppenbart dåliga importprodukter. Den kan dämpa det multinationella kapitalets styrning av marknaden och av den svenska industrins villkor. Sedan är det givet, som jag redan har antytt, att en skärpt skyddspolitik aldrig är ett självändamål. Vad den kan åstadkomma är en tidsfrist, under vilken tekoindustrin börjar orientera sig fram mot nya fält. Det är ju nämligen så, att en bransch som ständigt måste kämpa mot akuta problem, som dagligen är trängd av omedelbara svårigheter, kan få svårt att ägna tid och kraft åt förnyelsen. Förnyelse kräver andrum, tid, tänkande, experiment, forskning. Svensk textilindustri borde få tid att söka en egen och delvis ny stil. Sömmerskekollektiven angav på sitt område en del av riktningen, när de sökte, i direkt kontakt med arbetsplatsernas folk, utforma bättre och mer ändamålsenliga arbetskläder. Också på sportoch barnklädernas område finns uppenbarligen ett utrymme för den som vill eftersträva att konkurrera genom en bättre behovsanpassning, en ökning av textiliernas bruksvärde. Forskningen har bl.a. ett intressant objekt, när det gäller att frambringa tyger, vilkas egenskaper gör att de kan hållas rena med minimala insatser av tvättmedel eller enbart med vatten. Skyddspolitiken är alltså och får inte vara ett självändamål. Den skall verka uppfostrande och skapande. När den fyllt denna uppgift kan den upphävas. Men jag tror det är föga realistiskt att hävda, att svensk teko kan återvinna några positioner eller ens skydda sig från fortsatt tillbakagång utan Nr 150 en förstärkt skyddspolitik. De som är anhängare av den ohämmade Torsdagen den frihandeln borde säga rent ut till Sveriges textilarbetare att de är beredda att 19 maj 1983 föröda textilindustrin — för så är det. Nu är frihandelsanhängarna emellertid så principfasta som de låter. Regeringens proposition vill t.ex. trappa ned stödet till tekoindustrin. Sådana förslag borde ju hälsas med jubel av frihandelsfolket. Men i stället försvårar de borgerliga partierna av ren oppoturnism nedtrappningen av äldrestödet. Från vår ståndpunkt har vi alls inget emot det, men vi noterar det ironiska i situationen, att socialdemokraterna för att få igenom propositionen i vissa avsnitt gör eftergifter i protektionistisk riktning åt de partier som påstår sig vara mot subventionspolitik och för frihandel. Vi förstår mycket väl att regeringens förslag att trappa ner äldrestödet under ett antal år har budgetmässiga skäl. Vi menar emellertid att en sådan nedtrappning inte är försvarlig annat än i samband med stärkta skyddsåtgärder. Så länge dessa inte vinner gehör, kan vi inte acceptera en nedtrappning av äldrestödet. Vpk vill också ha en radikal omstöpning av den statliga tekoindustrin. En statlig tekokoncern borde vara en föregångare och förnyare inom branschen. Det kan den inte bli med mindre än att man gör upp med de senaste årens missförhållanden. Man har delvis gjort det, men enligt vår mening inte i tillräcklig grad. Den statliga tekoindustrin kan heller inte spela denna roll, med mindre än att de anställda får ett bestämmande inflytande. Vi anser att man skall överge den auktoritära ledningsprincipen och gå in för en demokratisk ledning och styrning, där de anställdas tänkande och praktiska erfarenhet kan utvecklas och komma till sin rätt. Slutligen vill vpk att man grundligt går igenom relationerna mellan överstyrelsen för ekonomiskt försvar och tekoindustrin. Vi menar att det är nödvändigt för att skapa förtroende för denna del av offentlig verksamhet. En sådan genomgång kommer att avslöja både missförhållanden och misshushållning. Det är viktigt att göra slut på sådant. Låt mig avslutningsvis, herr talman, kommentera några av de allmänekonomiska resonemang som har skymtat fram i debatten, speciellt i inläggen från borgerligt håll och enkannerligen från moderat håll. Man för från moderat håll det resonemanget, att en allmän nedskärning av den offentliga sektorn skulle vara till nytta, bl.a. för textilindustrin. Jag kan inte se annat än att ett sådant påstående fullständigt strider mot all seriös vetenskap och allt som är känt om ett modernt industrisamhälles sätt att fungera när det gäller dess ekonomiska flöden. En nedskärning av den offentliga sektorn kan ju bara innebära att den totala effektiva efterfrågan i samhället minskar, dvs. att bl.a. marknaden för utpräglade konsumtionsvaror som kläder också minskar. Följden av detta blir ju att det påstådda bättre utrymmet för de enskilda textilföretagen som skulle infinna sig enligt den moderata filosofin över huvud taget inte kommer till stånd. Utrymmet blir tvärtom mindre, och de lättnader för företagen som man vill eftersträva och som man vill betala med en nedskärning av den offentliga sektorn infinner sig inte heller. De blir 18 fullständigt verkningslösa genom att marknaden krymper. Dessa samband har man haft klar insikt om inom nationalekonomin sedan 1930-talet. Jag förstår därför inte att man från visst håll i denna kammare fortsätter att predika 20-talsekonomin. Den strider mot allt vad vi känner till. Det avgörande felet i resonemanget består däri, att man inte kan skilja på vad somi nationalekonomin kallas mikroekonomi resp. makroekonomi. Man ser allting från det enskilda företagets synpunkt och säger så här: Om vi skär ner de offentliga utgifterna kan vi sänka skatterna för textilföretagen, och då får dessa det bättre. Man har alltså denna isolerade och snäva syn. Man tror att man kan bedöma ett samhällsekonomiskt samband från det grodperspektiv som ett enda enskilt företag utgör.

Jag trodde att dessa samband stod fullt klara. Men moderaterna envisas med att tillämpa en vetenskaplig teori som sedan 50 eller 60 år är allmänt övergiven. Även om nu denna teori har sina förespråkare bland de allra mest extrema ekonomerna vid Chicagouniversitetet tycker jag att den knappast hör hemma här. Med dessa synpunkter, herr talman, vill jag yrka bifall till samtliga de vpk-reservationer som finns i de betänkanden som nu behandlas.
Herr talman! De yrkanden som Jörn Svensson nu har begärt att riksdagen skall ställa sig bakom leder till att staten skall betala ut ytterligare 30 milj.kr. till tekobranschen utöver vad regeringen har föreslagit. Detta medför ännu större skattehöjningar i både stat och kommun, vilket i sin tur leder till att utrymmet för den enskildes och familjernas klädeskonton blir ännu mindre än eljest.
Herr talman! Hade konsumenterna varit organiserade, vilket de såsom helt riktigt påpekades inte är, hade vi inte haft de importbegränsningar som vi har i dag. Vi hade framför allt inte fått någon utökning av dem. Visst begränsar de urvalet och medför dessutom en onödigt hög prisnivå. Visst är det till nackdel för konsumenterna, inte minst för barnfamiljerna. På sikt är importbegränsningar inte heller någon garanti för tekoarbetarna. Det går inte att oavsett kostnaderna fortsätta att hålla industrin under armarna. Det leder till ineffektivitet och till att marknadsföringen eftersätts. Självklart måste arbetarna i de företag som är framgångsrika och klarar sig utan omfattande statligt stöd känna betydligt större trygghet än arbetarna i de företag som kämpar på marginalerna med ett betydande statligt stöd.

Herr talman! Jag vet inte vad Sten Svensson avsåg med sitt inlägg. Han upprepar bara sitt påstående i enlighet med den teori som jag kritiserade. Han försvarar den inte på något sätt. Han säger att ökade statsutgifter leder till ökade skatter och därmed till ett minskat konsumtionsutrymme för den enskilde, ett något lustigt påstående. Vi har ju sextio års erfarenhet av att det är precis tvärtom. En ökad omfattning av den offentliga sektorn stärker den samlade effektiva efterfrågan och leder därmed i ett senare stadium av de ekonomiska flödena också till en förstärkning av de enskilda konsumtionsmöjligheterna. Den idé som Sten Svensson förespråkar och som innebär att man genom att minska ned de offentliga utgifterna minskar den totala effektiva efterfrågan i samhället leder däremot till snävare flöden i den totala ekonomiska processen och därmed till en inskränkning av den enskilda konsumtionen. Detta ger i nästa steg sämre avsättningsmöjligheter för industrin och medför industrinedläggelser och arbetslöshet. Jag trodde att dessa samband var fullt klara och vetenskapligt etablerade. Det är mycket märkligt att Sten Svensson insisterar på att framföra en ekonomisk teori, som efter vad jag förstår inte försvaras av någon i detta land, en teori som lanserades i politiken på 1920-talet, när inskränkningar i de offentliga utgifterna samt snålande och sparande på alla offentliga områden ansågs vara en helig princip. Detta ledde också till att landet hade en allvarlig kronisk arbetslöshet, som kunde upphävas först med 1930-talets högkonjunktur. Det vore intressant — jag har tyvärr litet dåligt med tid i dessa replikskiften - att med Christer Eirefelt på ett mera generellt plan få diskutera förhållandet mellan konsumenterna och produktionen. Min hypotes är nämligen den att konsumenterna inte alls är de som styr. Den liberala hypotesen är ju att produktionen bara är någon sorts spegling av vad konsumenterna vill och av konsumenternas efterfrågan. Det skulle den kanske vara, om vi hade ett samhälle där det rådde en sorts maktbalans mellan olika samhällsskikt eller där det rådde fullständig jämlikhet mellan människor. Men nu är ju makten i samhället olika fördelad. Makten över teknologi, makten över produktion, makten över ägande och kapital är koncentrerad till en liten grupp, och konsumenterna i gemen hör inte till denna grupp. I och med det blir deras möjligheter att påverka marknaden mycket ringa. De får i huvudsak finna sig i vad som finns där. Man kan inte föra det resonemang som Christer Eirefelt för under de rådande maktförhållandena. Hela det resonemanget faller, och det är därför inte heller tillämpligt när diskussionen specifikt gäller textilindustrin.
Herr talman! Det är onekligen på det sättet att de 30 miljonerna ytterligare, ovanpå de 420 som skall anslås för nästa budgetår, skall finansieras. Det innebär att man även påverkar kommunernas ekonomi, och det blir höjda kommunalskatter. Jag konstaterar att den enskilde individen får betala allt högre skatter med socialdemokraternas och vpk:s politik och får därigenom allt mindre utrymme kvar för enskilda utgifter och för klädkontot. Det är otvivelaktigt på det sättet. De enskilda hushållen får inte tillbaka hela den summa de betalar in i skatt, vilket Jörn Svensson på något underligt sätt vill göra gällande. Oändligt mycket pengar försvinner på vägen i den statliga byråkratin och i form av andra förluster som jag har pekat på i mitt anförande. Det leder till att utrymmet successivt minskar för de enskilda hushållen. Det blir svängrum för politikerna, men det blir svångrem på hushållen.

Herr talman! Detta är ju en tekodebatt och icke en allmän nationalekonomisk debatt, men jag kan inte underlåta att påpeka återigen att Sten Svenssons resonemang som nationalekonomiskt teoretiskt resonemang är helt felaktigt. Han blandar ihop det man brukar kalla mikroperspektiv med makroperspektivet. Om man för ett så isolerat resonemang som att alla andra omständigheter är oförändrade och skatteuttaget ökar för en enskild person, är det klart att då får staten och kommunen större inkomster, medan utrymmet för den enskilde minskar. Så långt är det resonemanget riktigt. Det är bara det att om det är riktigt för varje individ för sig i den isolerade tidssituationen, så stämmer det inte för det samhälleliga kretsloppet. Förutsatt att staten för en förnuftig stimulanspolitik — den kan i och för sig föra en oförnuftig politik och då får man inga bra effekter — och använder skatteinkomsterna till att öka de totala utvecklingsinsatserna i samhället, blir det av detta ett ekonomiskt kretslopp som totalt sett ökar också de enskildas konsumtion. Det är detta som har varit grundvalen för t.ex. den fungerande krispolitiken på 1930-talet, även om jag medger att den typen av traditionell stimulanspolitik försvåras av att den industriella ekonomin har ett något annorlunda sätt att fungera i dag än den hade på 1930-talet — jag har tagit upp det i en del andra diskussioner här. Det är inte lika enkelt, men i princip är det ändå så, att en stark offentlig sektor har ett stimulerande inflytande och att detta också gynnar den privata konsumtionen. Den skenbara motsättning som i Sten Svenssons teoretiska mikroresonemang finns mellan skatter å ena sidan och privat konsumtion å den andra gäller inte när man ser ekonomin som en helhet. Det trodde jag att Sten Svensson visste.

Herr talman! Vi behandlar nu näringsutskottets betänkande nr 42 om åtgärder för tekoindustrin. Detta är varje år återkommande, ibland två gånger, och välkänt för kammarens ledamöter vid det här laget. Jag kommer för min del att uppehålla mig vid det huvudsakliga innehållet i proposition 130 och utskottets ställningstaganden fram till handelspolitiken samt de motioner som är väckta om Eiserkoncernen. Det innebär att jag behandlar reservationerna 1-11 samt 20-23. Jag kommer inte att redogöra för historiken — den bör kammaren ha hört många gånger vid det här laget. Sylvia Pettersson kommer senare att ta upp handelspolitiken och försörjningsberedskapen samt de reservationer som rör dessa områden. Tekopolitiken skall enligt propositionen även i fortsättningen baseras på riktmärket 1978 års produktionsvolym. Målet skall vara en svensk marknadsandel för tekovaror på hemmamarknaden av 30 9. Låt mig här göra en markering. I både motion 2285 från moderaterna och motion 2286 från folkpartiet hävdas att socialdemokraterna gått ifrån målet och i stället accepterat det av den borgerliga regeringen föreslagna riktmärket. Det är fullständigt fel. Propositionens förslag innebär en omläggning av de statliga åtgärdernas inriktning. En väsentlig ökning när det gäller effektivitetshöjande och marknadsstödjande åtgärder föreslås. Äldrestödet trappas ner med början den 1 januari 1984. Och — vilket är viktigt — åtgärderna i propositionen avser en treårsperiod. På det sättet får tekoindustrin en bättre överblick och en längre planeringsperiod. Ökningen av de industripolitiska åtgärderna gäller främst marknadsföringsåtgärder, både på exportmarknad och på hemmamarknad, samt ett fortsatt stöd till rationalisering. En särskild utbildning för tekoindustrin föreslås också inom arbetsmarknadsutbildningens ram. I förslaget ingår naturligtvis också branschförändrande åtgärder. Regeringen kommer att pröva en fortsatt begränsning av lågprisimporten. När det gäller försörjningsberedskapen föreslår regeringen ökade resurser för beredskapslån och en ökning av bemyndiganderamen. Med det förslag regeringen lagt fram samt med den 1982 vidtagna devalveringen ges förutsättningar för en ökad konkurrenskraft inom branschen på sikt och därmed en ökning av produktionsvolymen och en förbättring av självförsörjningsgraden med sikte på 30-procentsmålet. Jag vill dock understryka att det kan komma att ta tid. Vi importerar i dag ca 80 0 av våra kläder, och produktionsvolymen ligger 15 90 under 1978 års volym. Jag går nu över till reservationerna. Moderaterna och folkpartiet delar inte utskottsmajoritetens uttalande om målsättningen för tekoproduktionen, utan anser att det är orealistiskt att sådana målformuleringar får fortsatt giltighet. Jag är litet förvånad över att folkpartiet nu intagit denna ståndpunkt, eftersom handelsministern 1982 — som då hette Björn Molin — i sin proposition uttryckte att regeringens långsiktiga politik skulle inriktas på riktmärket resp. målet 30 20. Om jag inte minns fel, så röstade moderaterna med den propositionen. Nu säger Christer Eirefelt i fråga om målsättningen att det inte räcker med siffermässiga uttalanden när det gäller mål för tekopolitiken. Det kan jag hålla med om. Det räcker inte med fromma uttalanden. Vad som är nödvändigt är att man gör insatser från samhällets sida för att skapa förutsättningar för att nå målet. Det är detta jag menar att vår regering gör med förslagen i propositionen. Vpk tycker inte heller om målformuleringen, men från en annan utgångspunkt. Man vill i stället att det skall ställas bestämda kvalitetskrav på tekovarorna och att dåliga inslag i varuutbudet skall sorteras bort. Man vill dessutom ha en arbetsgrupp, sammansatt på ett bestämt sätt, som skall ta upp och utveckla alternativa idéer och förslag på tekoområdet. Jag kan förstå Jörn Svenssons tankegångar efter hans anförande. Det väller in mycket kläder i landet från lågprisländer — det är klart — med dålig kvalitet. Det vore tacknämligt att göra någonting åt importen, och det gör ju vår regering via handelspolitiska åtgärder. Men jag menar att Jörn Svensson går litet för långt i protektionism från min utgångspunkt sett. När jag funderar över kvalitetsresonemanget, att man skall plocka bort de dåliga inslagen i varuutbudet för att få bättre kvaliteter, ser jag nästan framför mig en likriktning av de kläder som vi skall ha på oss. Vem skall bestämma vilken sorts kvalitet vi skall ha på de kläder vi bär dagligen, och hur de skall se ut? Jag tycker det låter litet tråkigt. Hur det än är, litet flärd och roliga kläder vill vi väl ändå ha — även om man kan tycka att modet ibland är överdrivet och priserna för höga. Reservation nr 2 från centern stöder regeringens uppfattning om ambitionsnivån och målsättningen. Jag håller med centerpartiet om att en sänkning skulle minska trovärdigheten för statens satsningar på tekoindustrin. Därför anser jag att reservationen är överflödig. Tage Sundkvist tog upp devalveringens effekter och sade att vi var för optimistiska i vår bedömning att devalveringen skulle ge så positiva effekter som vi har trott. Att man importerar väl mycket för att kunna ha en tekoproduktion här i landet är riktigt. Men när företrädare för branschen var hos oss i näringsutskottet fick vi ändå veta att enligt deras egen bedömning rörde sig den positiva effekten av devalveringen om mellan 7 och 8 90. I en gemensam reservation, nr 4, från de borgerliga partierna kritiseras satsningen på det selektiva branschstödet. Man skulle i stället inrikta politiken på generella, konkurrensneutrala åtgärder. Branschstödet är en mycket viktig del i tekopolitiken. Det skall sättas in där det bäst behövs, och det gör man bäst med riktade åtgärder, inte med generella, som de borgerliga vill breda ut över hela branschen, oavsett om företagen behöver dem eller inte. De framgångsrika tekoföretagen — och det finns många sådana, det har vi hört — får en fördel framför de mindre framgångsrika men ändå utvecklingsbara företagen. Om man jämför med vad andra branscher får och har fått genom åren, går ändå en försvinnande liten del till tekoindustrin. Av det samlade stödet till tekoindustrin går ca 70 90, eller 270 milj.kr., till äldrestödet. Räknar vi bort detta, är det otroligt liten del av branschstödet som går till tekoindustrin. I reservationerna 5 av moderaterna och 6 av folkpartiet och centern, som gäller anslag till branschfrämjande åtgärder, föreslås sänkningar av anslaget, med litet olika summor. Moderaterna vill begränsa detta anslag till 20 milj.kr., vilket betyder en nivåsänkning med 36 milj.kr. Centern och folkpartiet vill minska anslaget med 10 miljoner. Sten Svensson har tidigare stått här i talarstolen och skrutit över moderaternas besparingsåtgärder och talat om hur viktiga de är. Men konsekvenserna för branschen och de anställda tar man ingen hänsyn till. Moderaterna angriper facket för att det ställer för höga lönekrav. I det sammanhanget finns det faktiskt anledning att rikta en fråga till moderaterna. Enligt 1981 års industristatistik var kostnaden för arbetarlönerna 20 96 av saluvärdet. Även om arbetarna inte tog ut någon lön eller kostade något i arbetsgivaravgifter skulle priset från fabriken ändå inte kunna sänkas med mer än 20 procentenheter, och branschen skulle ändå ha kvar ett kostnadshandikapp. Därför måste jag ställa denna fråga till Sten Svensson: Vad anser moderaterna vara en acceptabel lönenivå? Eftersom det ständigt är lönerna som ni angriper måste ni kunna ange hur höga ni anser att lönerna inom tekoindustrin skall vara. Den offentliga sektorn attackerar moderaterna i snart sagt varje anförande som de håller i denna kammare. Jag vill här bara konstatera att vi har en helt annan grunduppfattning när det gäller den offentliga sektorn och privatiseringen av denna än vad moderaterna har. Jag finner det därför föga konstruktivt att föra den diskussionen vidare. Centern tar, tycker jag, ett betydligt större socialt ansvar och visar en mycket ömsintare inställning till branschens möjlighet att överleva och därmed också kunna trygga jobben. Jag går så över till reservationerna 7 och 8 angående lån till rationaliseringsinvesteringar. Det är samma sak här, men nu är det moderaterna och folkpartiet som vill minska mest, 10 miljoner, medan centern nöjer sig med 2 miljoner. Regeringens förslag på 20 miljoner tycker jag är väl avvägt, särskilt med tanke på att det är angeläget att vi underlättar för företagen att ta hem tillverkning som nu sker utomlands. Jag kan inte riktigt förstå att de borgerliga partierna kan ha någonting emot det. I reservationerna 9 och 10 avstyrker moderaterna förslaget om strukturgarantier och räntebefrielse i samband med redan lämnade strukturgarantier. Utskottet anser att det inom redan tidigare beslutad ram på 259,5 milj.kr. även under nästa år skall kunna ges sådana strukturgarantier från statens sida. Det föreslås alltså inga nya pengar. När det gäller räntebefrielse för redan gjorda åtaganden anser utskottets majoritet att det är rimligt att anslag beviljas för innevarande budgetår. I reservation 11 avvisar den samlade borgerligheten alla tankar på en eventuell lagstiftning när det gäller prissättning på tekovaror i detaljhandeln. Sten Svensson har kritiserat socialdemokraterna för att vi skulle ha gått ifrån vårt krav på denna punkt. Vi socialdemokrater har vid flera tillfällen krävt en sådan här lagstiftning, vilket även vpk har gjort. Vi har inte — som moderaterna och folkpartisterna hävdar i sina motioner — släppt tanken på en lagstiftning, men vi vill avvakta resultatet av de åtgärder som regeringen har vidtagit för branschen och det pågående och ökande samarbetet mellan branschen och handeln. Vi förutsätter dock att regeringen är beredd att vidta åtgärder om inte detta arbete inom rimlig tid leder till en godtagbar prissättning på tekovaror i detaljhandelsledet. Jag yrkar med det anförda avslag på reservationerna 111 och bifall till utskottets hemställan och övergår sedan till reservationerna 20-23, som gäller Eiserkoncernen. Den statliga Eiserkoncernen tas inte upp särskilt i propositionen, utan det är fyra motioner — två från moderaterna och två från vpk — som har gett utskottet anledning att behandla Eiser. De fyra reservationerna — två från vpk och två från den samlade borgerligheten — är enligt min mening helt överflödiga. När riksdagen i mars detta år behandlade proposition nr 68 om rekonstruktion av Statsföretagsgruppen nämndes Eiser som ett av de företag där åtgärder måste vidtas. Kostnaderna för denna rekonstruktion skulle rymmas inom ramen för det kapitaltillskott som Statsföretag har tillfört Eiser. Statsföretags ledning har inför utskottet redogjort för den första fasen i rekonstruktionsarbetet. Man konstaterade bl.a. att det kan bli en försäljning av vissa enheter inom koncernen — och det kan naturligtvis också bli till de anställda — att verksamheten skall ske på affärsmässiga grunder och att inga företag längre kommer att vara s.k. offertföretag. Vi kan alltså konstatera att rekonstruktionen av Eiserkoncernen pågår efter de riktlinjer som riksdagen har angivit — och det var en enhällig riksdag. De moderata motionerna är alltså tillgodosedda. När det gäller vpk:s krav i reservation 20 om en särskild revision av koncernen finner jag inte heller — just mot bakgrund av den pågående rekonstruktionen — att någon särskild revision behöver göras. Vpk:s krav i reservation 22 är att Eiserkoncernen behöver en ny stark ledning. Jag vill understryka att det är viktigt och är en förutsättning för att ett företag skall lyckas — det gäller inte bara Eiser — att det finns en kunnig och ambitiös ledning. Jag kan inte bedöma om Eiser har en bättre eller sämre ledning än andra företag i branschen, men jag förutsätter, och det gör också utskottets majoritet, att Statsföretag, som är Eisers ägare, ser till att företaget har en väl fungerande ledning. Vi säger också att det självfallet är angeläget att denna ledning skall ha de anställdas förtroende. Och jag vill tillägga: En klok företagsledning är angelägen om ett förtroendefullt samarbete med de anställda och tar också till vara det kunnande som i så stort mått brukar finnas hos dem.